Prot. 1986/87:136 Herr talman! Regeringens förslag om lag om fritidsbåtsregister bör 4 juni 1987 avvisas. Det finns många skäl till detta. Lag om fritidsbåts 1. Förslaget står i strid med de flesta människors syn på sin rätt att = register disponera fritiden utan inblandning från statens sida. 2. Datainspektionen har framhållit att många människor kommer att uppfatta ett fritidsbåtsregister som ett stort steg på vägen mot ett övervakningssamhälle. 3. Statsrådet Lönnqvist anför som ett argument för ett sådant register att man genom det kan nå båtägare med information om aktuell lagstiftning och med naturvårdsinformation. Detta argument skulle med samma tyngd kunna användas för ett krav på registrering av innehav av cykel. 4. Ett annat argument är att registret skall ge underlag för planering av båtlivet. Men den planering som behövs kan göras mycket bättre genom vanliga statistiska undersökningar. 5. Ytterligare ett argument är att registret skall ge underlag för kontroll av ordning och säkerhet till sjöss. Men det argumentet är verkligen marginellt, eftersom bara de båtar som redan nu är lätta att identifiera skall ingå i registret. 6. Ännu ett argument är att ett båtregister skulle möjliggöra en obligatorisk ansvarsförsäkring. Men de flesta båtägare som skulle omfattas av registret torde redan nu ha någon form av ansvarsförsäkring. 7. Till råga på allt är lagen synnerligen tvivelaktig också från juridiska utgångspunkter. Lagrådet avslöjade en hel del fel. Kulturutskottets alerta kansli har på den korta tid som stått till buds hittat ytterligare något. Men ingen sjörättslig granskning har ägt rum, och expertisen på detta område har pekat på både orimligheter och komplikationer i lagförslaget. Bärkraften av synpunkterna från denna expertis borde ha prövats mer ingående än vad lagutskottet, som ansvarar för sjörätten, och kulturutskottet nu har haft möjlighet till. Sammanfattningsvis finns det alltså mängder av skäl för att underkänna detta lagförslag. Det har folkpartiet gjort i en partimotion, som i utskottet vunnit stöd även från moderaterna. Jag yrkar alltså avslag på denna proposition och bifall till reservationen. Det verkliga skälet till att ett fritidsbåtsregister nu införs är ett som aldrig åberopas: ett sådant register kommer att underlätta införandet av en båtskatt. Regeringen gör nu allt för att dölja sitt innersta motiv. Båtskatten skall smygas på båtägarna. Att socialister finner det naturligt att både registrera och beskatta fritidsbåtar är begripligt. Men vad har centern på denna galeja att göra? Förvisso finns det behov av insatser för båtlivet av annat slag än regeringen nu har föreslagit. I folkpartiets motion föreslås en rad åtgärder för att utveckla båtlivet i Sverige. Det gäller t.ex. Det finns ett bra underlag för åtgärder på dessa områden i en rapport utgiven av Sveriges turistråd och med namnet Båtliv — en folkrörelse. Rapporten har utarbetats på uppdrag av båtorganisationerna och Svenska turistföreningen i samarbete med Turistrådet och Kommunförbundet. Dessa förslag om positiva insatser för båtlivet vill inte utskottsmajoriteten nu ställa sig bakom. Socialdemokraterna säger ja till registrering och så småningom också beskattning av fritidsbåtarna; de säger samtidigt nej till positiva insatser för båtlivet.

Herr talman! Den käcka uppmaning som moderaternas företrädare i debatten har riktat till kammaren är: Ge registret på båten! Jag är rädd för att den parollen inte gör särskilt stort intryck på utskottsmajoriteten — förhoppningsvis gör den det inte heller på kammarens ledamöter. Vi är tvärtom, herr talman, beredda att sätta båtregistret i sjön och även att ro det i land. Vad som återstår därvidlag synes vara bara de sista årtagen. Det finns goda skäl att ta de årtagen. I utskottets betänkande har vi redovisat inte mindre än tio skäl för att genomföra lagförslaget. I det här sammanhanget vill jag göra en kommentar till Ingrid Sundbergs argument att ju fler skäl som framläggs för en åtgärd, desto sämre är underlaget. Det är, ärade kammarledamöter, ett påstående som jag tycker faller på sin egen orimlighet. Om man med en enda åtgärd kan nå flera goda syften, vore det ju dumt att inte vidta åtgärden. Ett register är en tillgång för de myndigheter — exempelvis sjöpolis, kustbevakning, sjöräddning och tull — som är ansvariga för ordning och säkerhet i våra farvatten. Vid många tillfällen är det angeläget att snabbt kunna identifiera en båt och att kunna klarlägga vem som äger den. Även miljösynpunkter kan anläggas. Varje båt har en begränsad livslängd, även om denna kan vara lång. Förr eller senare blir det fråga om vad som sker med den uttjänta båten. Det går inte att bortse från att åtskilliga båtar kan komma att lämnas åt sitt öde, överges, av ägaren. Detta kunde möjligen gå an i en tid när flertalet småbåtar var av trä. Nu, i och med plastens intåg och med ett ständigt ökande antal båtar, blir frågan om hur destruktionen skall ske ett mycket större problem. Till miljöaspekterna hör också frågan om fartbegränsningen för vissa typer av båtar i en del farvatten. Kontrollen av att exempelvis förbudet mot landstigning på naturskyddade områden respekteras är ett annat bekymmer. I samtliga dessa avseenden kan ett register underlätta arbetet. Enligt uppgift har antalet båtar i landet fördubblats på 15 år. Det förhållandet aktualiserar givetvis med en mycket större tyngd än tidigare frågorna om registrering av fritidsbåtar. Mer än två miljoner människor, spridda över hela landet, utövar sannolikt båtliv i någon form. Det ställer naturligtvis krav på insatser från samhällets sida. För att tillmötesgå de kraven behövs planering och ett statistiskt underlag. Det kan vi få genom det föreslagna registret. Exempel på hur registret kan användas för detta syfte är utsändning av enkäter till båtägare, som på det sättet också kan få naturvårdsinformation och råd och information när det gäller lagstiftning om sjösäkerhetsåtgärder. Herr talman! I lagutskottets yttrande poängteras behovet av en obligatorisk ansvarsförsäkring för fritidsbåtar. Majoriteten i lagutskottet framhåller att ett register är en förutsättning för att en sådan försäkring skall kunna införas. Kulturutskottet instämmer i den bedömningen, och vi går så långt att vi föreslår ett tillkännagivande till regeringen om betydelsen av en obligatorisk ansvarsförsäkring. Under våren har vi kunnat läsa i pressen om fall där tredje man drabbats av skador på grund av olyckor i samband med fritidsbåtar. Varje sommar skildras problem som uppstår på grund av trafik i områden där många människor vistas i vattnet. Det är naturligtvis, herr talman, lika självklart att vi skall ha ansvarsförsäkring för fritidsbåtar som att vi har det för motorfordon. Den som skadas vid en olycka skall givetvis kunna få ersättning även om båtägaren inte själv kan betala. Dessutom är det självfallet så att behovet av en obligatorisk ansvarsförsäkring ökar i takt med att antalet båtar ökar. Enligt vår syn är det lättsinnigt att säga som moderaterna och folkpartiet gör i det här avseendet i sin reservation. Där anförs att ”det är viktigt att båtägarna tecknar ansvarsförsäkring och att de också i betydande utsträckning redan torde ha någon form av ansvarsförsäkring”. ”I betydande utsträckning”, ja. Men vad säger Ingrid Sundberg och Jan-Erik Wikström till den som eventuellt skadas vid en olycka med en båt som inte hör till kategorin ”i betydande utsträckning”? Ytterligare motiv för registret är de som gäller kontrollen av skatter och tullar på importerade fritidsbåtar. Liknande skäl finns när det gäller möjligheterna att fullgöra kontroller av inkomstoch förmögenhetsskatter och att underlätta kronofogdarnas indrivningsverksamhet. Moderaterna och folkpartiet har i sin reservation i betydande grad byggt upp sitt avslagsyrkande på föreställningen att dessa senare skäl skulle vara huvudmotivet till förslaget, vilket Jan-Erik Wikström och Ingrid Sundberg också har poängterat i sina anföranden. Men detta är ett felaktigt antagande. Att underlätta arbetet för tull-, skatteoch kronofogdemyndigheterna är ett bland många andra skäl som talar för ett fritidsbåtsregister. Tillsammans utgör alla dessa motiv en utomordentligt stark grund för att kammaren om en stund skall bifalla förslaget. Herr talman! Jag förstår över huvud taget inte resonemanget i reservationen. Förhoppningsvis är de allra flesta båtägare hederliga och lojala skattebetalare. De har naturligtvis inget att frukta. De berörs ju inte av en förbättrad kontroll. Det gör däremot de fåtaliga undantagen, men vilka motiv finns det för att värna om dem? Anser inte moderaterna och folkpartiet att de skall betala sina skatter och avgifter som andra? Finns det inte skäl att underlätta arbetet för tull, skatteverk och kronofogdar? Det är väl bra om våra myndigheter kan arbeta smidigt och effektivt. Det finns ytterligare några egendomligheter i reservationen som jag vill kommentera. Moderaterna och folkpartiet hakar på synpunkten att förslaget om ett fritidsbåtsregister skulle vara suspekt därför att det berör människors fritid. Det är ett mycket egendomligt argument. Köper jag en husvagn eller en husbil eller använder jag min vanliga bil i semesteroch rekreationssyfte, ja, då registreras bilen eller husvagnen i bilregistret. Ingen människa reagerar mot det! Ingen kommer och hojtar om övervakningssamhälle och om behovet att få vara i fred. Det är en helt naturlig sak. Om jag köper eller bygger ett fritidshus, registreras fastigheten i ett register. Också det är helt naturligt och accepterat. Det finns all anledning att jämföra fritidsbåtar med just husvagnar och husbilar och med fritidshus. De är och framställs också som jämbördiga alternativ som står oss människor till buds för att vi skall kunna utnyttja vår fritid på det sätt som passar oss själva bäst. Att båten registreras är inte konstigare än att husvagnsekipaget gör det. De farhågor som Ingrid Sundberg uttalade, att registreringen skulle leda till att folk börjar konstruera korta och höga båtar och att det skulle innebära en negativ inverkan på sjösäkerheten, är också det ett fullkomligt orimligt motiv. Vilka båtägare konstruerar om sina båtar för att slippa en registreringsavgift på uppskattningsvis 30 kr.? Jag tror att de är lätt räknade. Den andra egendomligheten i reservationen är att reservanterna argumenterar mot ett motiv som inte finns med i propositionen, som inte är aktuellt och som i reservationen endast antas kunna underlättas av ett båtregister, nämligen införandet av en båtskatt. Någon båtskatt är inte aktuell! Som synes är argumentationen i reservationen mycket svag. Det förefaller mig vara de propagandistiska möjligheter ett motstånd mot registret förväntas ge som, snarare än de sakliga invändningarna, väglett reservationsförfattarna. Jag vill även säga något om själva registreringsförfarandet. Det är ett smidigt system. Sjöfartsverket och länsstyrelserna blir registeransvariga. Båtägarnas kontakter med registret sker via länsstyrelserna; närheten finns där. Kostnaden blir, som jag sagt, obetydlig. Ett redan befintligt system, bilregistret, används. Det är praktiskt och enkelt med den kopplingen. Det är ett 25 år långt arbete som nu står inför sin avslutning. Frågan är alltså väl belyst och genomdiskuterad. Herr talman! Jag har tidigare berört omfattningen av båtlivet i Sverige. Båtlivet är utan tvivel en mycket betydelsefull rekreation och fritidssysselsättning i Sverige. Det är av folkrörelsekaraktär och engagerar hela familjen, unga som gamla, och människor ur alla samhällsgrupper. Det har en stor social funktion att fylla, och det har stor betydelse för turismen. Allt detta poängteras i propositionen som en bakgrund till förslaget om ett register för fritidsbåtar. Med den omfattning båtlivet har fått är det naturligt att kraven ökar både på verksamhetens utövare och på samhället. Mycket har gjorts och görs för att förbättra villkoren. Dit hör statliga insatser på olika fält, bl.a. inom säkerhetsområdet, liksom anläggningar som skapats med hjälp av arbetsmarknadsoch naturvårdspengar. Kommunerna har medverkat till bättre förhållanden bl.a. med hamnanläggningar. Enligt en uppgift vi har fått svarar exempelvis nu tillgången till platser i småbåtshamnar ungefär mot behovet. Sveriges turistråd har i år presenterat en rapport: ”Båtliv — en folkrörelse. Nyttigare än du tror.” Den rapporten anger åtgärder som leder till en ytterligare utveckling av båtlivet. Det finns därför, herr talman, ingen anledning att göra det tillkännagivande som reservanterna vill göra med anledning av motion Kr116. Herr talman! Det har gått att få en ganska bred majoritet i utskottet för ett införande av ett register för fritidsbåtar. Det är vår förvissning att det på olika sätt kommer att ge underlag för positiva åtgärder för båtlivet och medverka till att en ytterligare utveckling sker inom den stora del av Fritidsoch Rekreationssverige som båtlivet utgör. Herr talman! Jag tillstyrker utskottets hemställan och ber att få yrka avslag på reservationen.

Herr talman! Anders Nilsson må sätta propositionen i sjön och ro den i land, men vi föreslår likafullt att den skall gå till botten. Jag ställde ett par frågor. Svaret på den ena frågan var mycket märkligt. Jag kan inte tyda Anders Nilssons yttrande att det icke finns några planer på att införa båtskatt annat än som en beskyllning mot Kjell Nordström att han ljög när han talade i Fröjered. Detta är ett exempel på hur man, när man har ansvar att inför kammaren försvara en proposition som är otydlig, håller sig till propositionens ord. Samtidigt har man inom socialdemokratin andra krafter som tillfredsställer de egna genom att tala klartext och säga att motivet för förslaget är att åstadkomma en beskattning av båtar. Jag ställde också frågan om hur man ser på ägarregistreringen. Jag fick inget svar på den frågan. Vi har nu kommit fram till en lagstiftning som innebär att förmögenhet inte längre sambeskattas. Detta måste medföra att man, inför hotet om båtskatt och om en hårdare förmögenhetsbeskattning, i ökad grad registrerar flera ägare till varje båt. Det vore roligt att få detta belyst. Anders Nilsson anser att det inte är ett dugg märkvärdigt att man registrerar båtar, därför att kontrollverksamheten, skattemyndigheternas kontroll, måste underlättas och förbättras. Varför har man då satt gränsen vid just 5 meter? Den första utredningen om båtliv föreslog 6 meter. Trafiksäkerhetsverket hade i sin utredning föreslagit att man skulle använda 18 hästkrafter som gräns. Är det helt godtyckliga siffror som man från regeringens sida har satt upp? Varför har man inte brytt sig om de siffror som föreslagits i utredningar? Anders Nilsson säger att man skall ha registret för att kunna planera. Men huvuddelen av' alla fritidsbåtar kommer ju inte med i registret. Den planeringen måste bli ganska värdelös. Men vi kan kanske se fram emot en ökad registrering av segelbrädor, golfklubbor, slalomutrustningar och allt annat som människor upplevt som en fredad zon. Nu är, som sagt var, båtregistreringen det första steget på väg mot att övervaka och kontrollera en mycket viktig del av vår fritid.
Herr talman! Anders Nilsson har fått en otacksam uppgift. Jag tycker att han är en tapper riddare i försvaret av denna proposition. Han jämför husvagnar och båtar. Det är inte underligt att lagförslaget blir konstigt från juridisk utgångspunkt, om man tar den jämförelsen som startpunkt. Om man har något bättre kontakt med verkligheten, inser man att sjörätten faktiskt inte omfattar husvagnar. Där kommer en avgörande komplikation till. Jag har all förståelse för att socialister tycker att det är bra om kontrollsamhället utvidgas. Det är fullständigt logiskt. Jag har inte någon kritik mot detta, om man nu accepterar en socialistisk utgångspunkt. Men jag undrar om man nu sätter i gång allt detta för att utvidga kontrollsamhället. Har aldrig tanken slagit Anders Nilsson att man skulle kunna använda systemet för beskattning? Vad är det för fel på den tanken? Varför inte låta det vara socialism fullt ut, om det nu skall vara socialism? Varför har debatten inom det socialdemokratiska partiet handlat om båtskatter, när man nu börjar med en registrering? Det måste väl ändå vara mer logiskt att man inte bara förespråkar ett kontrollsystem, utan att man också vill ha någon skattemässig glädje av detta.
Herr talman! Detta med jämförelsen mellan husvagnar och båtar och bilregister och båtregister kan låta bestickande, men om man undersöker saken närmare finns det många beröringspunkter. Det handlar i båda fallen om fordon som används för fritidsändamål. Bilregistret är underlag för planeringen av vår trafik och våra vägar. Båtregistret är avsett att vara underlag för planeringen av trafiken till sjöss och åtgärder till båtlivets fromma. Bilregistret utgör underlag för Svensk Bilprovning och andra verksamheter som har med säkerheten på våra vägar och i våra fordon att göra. Båtregistret är avsett att också vara ett underlag för åtgärder för säkerheten till sjöss. Bilregistret utgör ett underlag för försäkringen för våra fordon på vägarna. Båtregistret kan utgöra underlag för försäkringen av våra båtar. Bilregistret är också ett underlag för den del av turistplaneringen, t.ex. när det gäller camping och husvagnsuppställning, som bygger på den vägburna trafiken. Båtregistret har till uppgift att bilda underlag för en planering på turistområdet när det gäller båtlivet. Man ser att beröringspunkterna är många, och då tycker jag det verkligen finns anledning att jämföra och dra paralleller. Ingrid Sundberg drar fram Kjell Nordströms eventuella yttranden i byn Fröjered i Skaraborgs län. Om jag vinnlade mig om det skulle jag säkert kunna hitta fem kommuner i Skaraborgs län där de moderata ledamöterna i kommunfullmäktige är synnerligen osams om en mängd frågor, men jag skulle naturligtvis inte gå ut och åberopa en enskild moderat i någon av de kommunerna som argument mot moderata samlingspartiet på riksplanet. Vi har nu lyssnat till alla argumenten om skatt, registrering och frihetsberövande. Det är ju moderaterna och folkpartiet som tar fram de där aspekterna. Vi har i stället betonat de positiva insatserna för båtlivet: att ett register kan bidra till ökad säkerhet på sjön, till bättre miljöåtgärder och till bättre försäkringsförhållanden. Det finns naturligtvis alltid två sätt att se på en fråga, ett negativt och ett positivt, och för vår del vill vi dra fram de positiva faktorerna.

Herr talman! Vi säger nej till att utvidga kontrollsamhället, och vi säger nej till att beskatta båtarna. Men vår kritik riktar sig också mot lagförslagets utformning. Jag börjar nu förstå hur det har kunnat gå så illa som det har gjort, när Anders Nilsson på fullt allvar hävdar att en båt är ett fordon.
Herr talman! Jag vill bara säga att det är möjligt att begreppet fordon i det här fallet var något illa valt, men det må vara förlåtet en landkrabba som mig. En båt är i alla fall en apparat som man förflyttar sig i geografin med, och därvidlag överensstämmer det mellan bilar och båtar. Jag tycker att det efter den här lilla debatten har visat sig att moderaterna och folkpartiet har mycket klena argument, som de draperar i retorik och svepande formuleringar. Jag skulle kunna säga att de bemannar en farkost — båt, fartyg eller skepp må vara osagt; eller fordon, herr Wikström — där skrovet läcker, och den bristen försöker de dölja med färggranna segel som fladdrar i opinionens vindar. Jag tror inte det går väl på sikt.
Herr talman! Jag skulle inte ha gått upp i den här debatten, om det inte hade ställts en rak fråga till mig. Anders Nilsson har utvecklat de skäl som propositionen anger för införande av ett båtregister, och jag skall inte ytterligare gå in på detta. När däremot Ingrid Sundberg och Jan-Erik Wikström säger att propositionen är otydlig när det gäller frågan om båtskatt, måste jag svara: nej, propositionen är inte otydlig. Propositionen är mycket tydlig i detta avseende, för den berör över huvud taget inte frågan om båtskatt. Den frågan berörs inte, därför att denna regering icke har några planer på att införa en båtskatt. Detta är det raka och klara besked som jag tycker ni skall ta till er, i stället för att försöka få det dithän att propositionen skulle vara ett förslag om båtskatt. Vad sedan Jan-Erik Wikström har för planer, om den olyckan skulle hända att han ånyo hamnar i regeringsställning, vet jag naturligtvis ingenting om. Jan-Erik Wikström har tidigare talat sig ganska varm för införande av en båtskatt. Vad folkpartiet går och döljer vet jag ingenting om, men jag kan svara för den socialdemokratiska regeringen. Det är alldeles riktigt att båtorganisationerna har framfört önskemål om att man skulle ta ut en högre avgift än de ca 30 kr. som går åt för att täcka själva registerkostnaderna. Båtorganisationernas tanke och syfte var att dessa pengar i så fall skulle användas för en särskild fond, ur vilken man skulle ta pengar för att uppfylla en del av de för båtlivet som helhet angelägna önskemål som både Ingrid Sundberg och Jan-Erik Wikström räknat upp — vilken lista jag skulle kunna göra längre efter de samtal jag har haft med båtorganisationerna. Det förslaget har emellertid regeringen valt att icke ta upp, och det har vi gjort därför att vi vill klart redovisa att det som nu tas ut enbart är till för kostnaderna för själva båtregistrets uppbyggnad och genomförande. Jag har också sagt till båtorganisationerna att det naturligtvis är dem obetaget om de vill föra fram sådana frågor. De är oförhindrade att återkomma med sina förslag. Sedan får man naturligtvis pröva dem vid varje enskilt tillfälle. Den andra punkten som har tagits upp har handlat om rätten att disponera fritiden utan ingrepp. Jag tror t.o.m. Ingrid Sundberg använde orden ”att misstänkliggöra medborgarna”. Det är ingen som har sagt någonting annat än att fritiden självfallet är någonting som var och en själv bestämmer och beslutar över. Fritid är detsamma som egen tid, friheten från tvånget att stå till tjänst, och hur man vill fylla sin fritid med verksamhet är givetvis någonting var och en själv, både nu och i framtiden, skall bestämma och besluta över. Jag begriper för min del inte vad det skulle vara för inskränkningar i rätten att själv bestämma över fritiden som skulle ligga i att båten registreras, av de skäl som redovisas i propositionen och som Anders Nilsson förtjänstfullt utvecklat. Om själva båten som sådan är registrerad innebär ju ingen inskränkning i rätten att nyttja fritiden för båtliv eller för någonting annat. Bakom ett sådant synsätt borde det rimligen gå att få en allmän uppslutning. Avslutningsvis: Det var litet märkligt att höra Ingrid Sundberg när hon skulle beskriva vilka båtar som omfattades av registret. Sedan hon först talat vitt och brett om att flertalet båtar inte omfattas av registret, hade hon en rad frågetecken om varför man satt gränserna precis där man satt dem och undrade varför man inte satt gränserna högre, så att ännu färre båtar skulle omfattas av båtregistret. Jag får inte det där att gå ihop riktigt.

Herr talman! Först om gränserna. Det är något märkligt att den första båtlivsutredningen föreslog en gräns, trafiksäkerhetsverket i sin utredning en annan, och regeringen ytterligare andra gränser. Då är det kanske inte så konstigt att man ställer frågan: Varför skulle just dessa gränser vara så utomordentligt riktiga för planeringen? För det är ju trots allt planeringskriteriet som ligger bakom mycket av vad statsrådet Lönnqvist sade här. Jag vill ge en eloge för det klara löftet att båtskatt icke av den sittande socialdemokratiska regeringen kommer att föreslås för båtägarna i vårt land. Det är ett klart och rakt besked, och det borde ha funnits i någon form också i propositionen; det hade besparat oss mycket av debatten här i dag. Men jag ställde två frågor till, som också berör förhållanden som inte tas — Prot. 1986/87:136 uppi propositionen. Den ena frågan gällde ägarregistrering och hur man från — 4 juni 1987 regeringens sida ser på samägande — och i det här fallet samägande där många SRA ä NA 5 Lag om fritidsbåtspersoner deltar. Kommer regeringen att vara generös när det gäller den E register Min andra fråga var hur man från regeringens håll bedömer kostnaderna för kontrollverksamheten — och i första hand hur kontrollverksamheten skall kunna fungera med dessa hundratusentals båtar som finns på våra vatten. Om kontrollverksamheten ställer sig dyrbar, vilket den med all sannolikhet gör, kommer då kostnaden för den verksamheten att drabba båtägarna? Det var alltså två frågor som inte tas upp i propositionen, och jag vore glad om statsrådet Lönnqvist kunde ge ett rakt och klart besked även när det gäller de frågorna.
Herr talman! Jag kan också vitsorda att det inte i propositionen finns något om båtskatt. Den tystnaden är ju ganska talande. Men jag skulle nästan våga mitt huvud på att om man i propositionen hade försökt skriva in ett löfte om att en båtskatt aldrig skulle införas, så hade det kommit att strykas av finansdepartementets granskare. Det kan ju inte vara någon som helst poäng med att införa ett register där intäkterna i stort sett bara kommer att täcka kostnaderna för detta register, om det inte har något vidare syfte. Nu säger statsrådet Lönnqvist att det vidare syftet är att sedan komma med förslag till positiva åtgärder för båtlivet. Ja, det har vi ju efterlyst, och det har vi motionerat om. Hade statsrådet Lönnqvist lagt fram en proposition om positiva åtgärder för båtlivet, så hade det inte blivit någon reservation i utskottet. Problemet är ju att propositionen inte alls tar upp detta. Den berör bara kontrollfunktionen, och den är meningslös om den inte till sist syftar till att bredda skatteunderlaget. Man behöver faktiskt inte vara socialist för att kunna genomskåda detta. Statsrådet Lönnqvist hade tydligen någon förhoppning om att jag skulle byta åskådning. Jag måste säga att om man tror att man skall kunna omvända en liberal till att bli socialist, så skall man i varje fall inte starta med utgångspunkt från ett fritidsbåtsregister.
Herr talman! När det gäller Ingrid Sundbergs fråga om omfattningen av registret, vill jag säga att en regering naturligtvis har att ta till sig de olika synpunkter som kommer in från både remissinstanser och utredningar, och sedan göra de avvägningar som dessa synpunkter ger upphov till. Ingrid Sundbergs utläggningar om olika detaljer — hur man skall hantera delar av detta register — överlämnar jag med fullt förtroende till de myndigheter som har att hantera registret. Uppkommer det under arbetets gång besvärligheter, så får man naturligtvis rätta till dem och komma tillbaka med förslag till förändringar, därest det krävs lagmässiga ingripanden. När det gäller kostnaderna för registret vill jag säga att de kostnader som nu kunnat beräknas har redovisats i propositionen. Det finns naturligtvis ingen avsikt att göra förändringar därvidlag, om de beräkningar som ligger 59 till grund är tillfredsställande — och det har vi utgått ifrån att de är. Därför har vi vågat ange det belopp som är redovisat i propositionen. Det är alltså, enligt det material vi har tillgängligt, de kostnader som avser själva registret. Sedan vill jag upprepa, eftersom jag märker att Jan-Erik Wikström antingen lyssnar dåligt eller inte vill förstå vad jag säger, att den här regeringen inte har några planer på att införa en båtskatt. Det är en mycket klar redovisning. Jag har däremot självfallet inte kunnat bedöma vad Jan-Erik Wikström, om den olyckan skulle hända att han på nytt kommer tillbaka i regeringsställning, har för planer. Ordet aldrig skall kanske därför inte läggas i min mun i varje fall. Jag har kunnat redovisa den här regeringens uppfattning i frågan, och det må väl vara tillräckligt för Jan-Erik Wikströms del. Båtorganisationerna, Jan-Erik Wikström, har framfört önskemål i en lång lista. Men båtorganisationerna har också velat att man skulle bygga upp en särskild fond för båtlivets främjande genom att ta ut en avgift av båtägarna. Vi har sagt att vi vid det här tillfället inte var beredda att göra det. Om båtorganisationerna — jag vill upprepa det — kommer tillbaka med sina krav och önskemål, så får vi naturligtvis i vanlig ordning pröva dessa. Men den här gången har vi som sagt inte gjort det, och därför finns det förslaget givetvis inte heller med i den proposition som är framlagd.
Herr talman! Jag tror att även statsrådet Lönnqvist märkte, när han uttalade den här underliga formuleringen om en kommande regering, att det var alldeles ovanligt ihåligt. Vad den här debatten har belyst är ju att statsrådet Lönnqvist inte lägger fram några förslag till positiva åtgärder för båtlivet. Det skall han fundera på, säger han. Han inför ett registreringssystem, som möjligen skulle kunna motiveras om man ville använda det för en framtida båtskatt. Nu säger han att det inte skall föreslås någon båtskatt av någon socialdemokratisk regering, och det är bra. Men då är liksom själva poängen med registret borta. Det är den inadvertensen jag har velat påpeka. Jag tror att den är uppenbar för alla som har följt den här debatten, och den är i varje fall uppenbar för båtorganisationerna. Jag önskar statsrådet Lönnqvist all framgång när han i sommar skall ut och möta båtägarna och tala om varför det inte blir några positiva åtgärder för båtlivet och varför detta register har införts.
Herr talman! Till Jan-Erik Wikström vill jag säga att registret har införts för att skapa ökad trygghet för de människor som är ute med sina båtar, de människor som kan hamna i situationer där de behöver hjälp av olika räddningsinstanser. När båten av något skäl försvinner kan de få hjälp av polis och andra att spåra upp den. Därför behövs ett båtregister, därför behövs en märkning av båtarna så att de blir lättare att identifiera. Båtregistret är alltså till för att förbättra servicen i dessa avseenden för dem som har båtar. Jan-Erik Wikström återkommer gång på gång till ett märkligt misstänklig görande av vårå avsikter med själva registret. Jag har sagt att den här regeringen inte har någon avsikt att införa någon båtskatt. Men jag har också sagt — och jag vill upprepa det för tredje gången eftersom Jan-Erik Wikström ständigt återkommer till detta — att då han tydligen inte kan se något annat syfte med båtregistret, må man med hänsyn till båtägarna bäva för vad som skulle kunna hända ur skattesynpunkt om Jan-Erik Wikström, om olyckan vore framme, skulle återkomma i regeringsställning.

Herr talman! Det föreslagna fritidsbåtsregistret — behövs det? Svaret är ett kategoriskt nej. Hur ser då till en början båtbeståndet ut? Det finns i dag omkring 1,2 miljoner fritidsbåtar. Den största gruppen är öppna båtar med motor under 10 hästkrafter. Denna utgör ca 38 96 av det totala antalet båtar eller omkring 415 000. Den näst största gruppen består av öppna småbåtar utan motor eller sålunda ekor, jollar, roddbåtar utan motor, segeljollar och segelbåtar utan övernattningsmöjligheter. Andelen är ca 21 96 eller omkring 235 000. Härnäst kommer som tredje grupp i storlek övernattningsbara båtar, såväl motorbåtar som segelbåtar. Andelen är ca 16 96 eller omkring 170 000. Som fjärde grupp kommer motorbåtar med motorstyrka av minst 10 hästkrafter. Andelen är ungefär 14 90 eller omkring 155 000. Siffrorna innebär, från en annan sida sett, att omkring 1 miljon hushåll har tillgång till båt, vilket motsvarar ca 2 miljoner svenskar. Över 90 96 av de båtägare som har övernattningsbara fritidsbåtar är medlemmar i någon av de ca 1 000 båtklubbar som finns i dag. Jag har hämtat alla siffror ur en dagsfärsk rapport från Sveriges turistråd, betitlad Båtliv — en folkrörelse. Registreringsplikt skall enligt lagförslaget föreligga, om båten har en största längd av minst 5 meter och drivs med segel eller motor. Härigenom kommer segeljollar som är rena idrottsredskap att drabbas av registrering, t.ex. Flying Dutchman och 505. Även segelkanoter kan omfattas. Lika godtyckligt valt är det andra kriteriet för registrering, nämligen beträffande båt som är mindre än 5 meter lång, att den är försedd med motor med en styrka av minst 10 kilowatt eller, med ett begripligt språk, 14 hästkrafter. Herr talman! Som skäl för registret åberopas i lagen framför allt att registret skall ge underlag dels för kontroll av ordning och säkerhet till sjöss, dels för planering av trafiken med fritidsbåtar. Min första invändning är att registret inte kommer att uppta de båtar som är mest olycksdrabbade eller som stjäls mest. Under förra året omkom 60 personer vid 54 olyckor med fritidsbåtar. 25 personer hade befunnit sig i öppen båt med motor, 16 i roddbåt och jolle, 8 i segelbåt, 7 i ruffad motorbåt, 3 i kanot och 1 i gummiflotte. 43 96 var för övrigt alkoholpåverkade. Orsaken till olyckorna var beträffande 34 omkomna fall över bord och beträffande 10 omkomna kantring. Vid kollision med annan båt dog 4 personer. Det omkom — väl att märka — flera i mindre insjöar än vid och utanför kusterna. Siffrorna — som belyser verkligheten — har jag hämtat ur sjösäkerhetsrådets statistik för år 1986. Av materialet kan inte dras annan slutsats än att huvuddelen av de båtar som förekommit vid båtolyckorna inte skulle omfattas av registreringsplikt. I sitt remissvar uttalar Sjösportens samarbetsdelegation också att registret skulle komma att omfatta mindre än hälften av landets båtar och utesluta bl.a. de mest olycksdrabbade, nämligen mindre öppna småbåtar och kanoter. Detta står på s. 50. Min andra invändning är att registret icke duger för trafikplanering, därför att registret inte ens skulle omfatta hälften av båtbeståndet sedan alla roddbåtar och kanoter frånräknats. Det förebragta materialet talar för sig självt. Det förhållandet att 90 96 av alla båtägare som har övernattningsbara fritidsbåtar är medlemmar i någon båtklubb och därför redan åtkomliga för den föregivna trafikplaneringen hör också hit. Min tredje invändning är att registret inte heller är dugligt för identifiering av alla båtar. Skälen är desamma som redovisats tidigare. Min fjärde invändning är att registret inte behövs för ett genomförande av obligatorisk ansvarsförsäkring, därför att försäkringsbolagen redan har register som kan tjäna som grund för identifiering och att det föreslagna båtregistret inte heller skulle omfatta de båtar som är mest olycksdrabbade. Min femte invändning är att registret inte lämpar sig för att tillhandahålla nationalitetsbevis. Sådana bevis utfärdas i dag av sjöfartsregistret, som är en särskild myndighet vid Stockholms tingsrätt. Registret består av två register, ett för skepp och ett för båtar i yrkesmässig sjöfart med rätt även för vissa fritidsbåtar att upptas där. Sjöfartsregistret utfärdar på grund av folkrättsliga åtaganden dokument för utlandsfärder. Skulle sjöfartsverket tilläggas denna uppgift blir konsekvensen att det finns två olika myndigheter med befogenhet att utfärda nationalitetsbevis. Detta förhållande — som anmärkningsvärt nog inte alls behandlas i propositionen och som särskilt har upprört sjörättsjuristerna — påverkar Sveriges anseende hos utländska tulloch polismyndigheter på ett för oss inte fördelaktigt sätt. Härtill kommer att registret inte får någon civilrättslig verkan alls, vilket hade varit av värde för båtköpare i olika avseenden. Sammanfattningen infinner sig utan större svårighet: Fritidsbåtsregistret saknar allt berättigande utifrån de ändamål som åberopas i propositionen. Propositionen är en sill i kapprock. Herr talman! Jag yrkar avslag på propositionen och bifall till reservationen.

Herr talman! Jag blev något förvånad när en så erfaren politiker som kulturutskottets ordförande Ingrid Sundberg i denna debatt hänvisade till en tidningsartikel om vad jag skulle ha sagt på ett möte i Fröjered. Ingrid Sundberg borde kontrollera med källan innan hon använder en tidningsartikel för att beskylla en kollega för lögn. Själv har jag inte förrän i dag tagit del av denna artikel, genom en påstötning hos Ingrid Sundberg efter hennes anförande. Jag har inte på något möte någonstans sagt att förslaget om båtregister är ett steg mot att införa båtskatt. Vad jag däremot har sagt är att detta båtregister bl.a. kan användas av skattemyndigheterna för en mer verksam förmögenhetsskattekontroll. Detta och inget annat har jag sagt på flera möten, bl.a. i Fröjered.
Herr talman! Om Kjell Nordström litet oftare lyssnade på riksdagens allmänpolitiska debatter med partiledarna, skulle han inte undgå att höra hur ofta hänvisningar görs till referat av vad partiledarna har sagt i den ena eller andra tidningen. Jag har aldrig hört att någon av partiledarna i dessa fall har betvivlat riktigheten i journalisternas framställning. I detta fall är det inte mig Kjell Nordström beskyller för lögn, utan det är Anders Nilsson och i viss mån statsrådet Lönnqvist. Huvuddelen av den tidningsartikel vi nu talar om går ut på, som jag tidigare anmärkte, att möjligheterna att beskatta olika saker i samhället bör ökas. Kjell Nordström säger bl.a.: Vi skall även undersöka om det går att koppla marginalskattesänkningar till förbundens avtal och lönerörelsen. Det var en ny och ganska intressant tanke. Kjell Nordström fick på detta möte även svara på frågor, och en av deltagarna ville bl.a. veta varför regeringen var så rädd för att införa båtskatt. Kjell Nordström svarade att registrering av båtar införs fr.o.m. 1988 och att man sedan kan gå vidare och beskatta. Vi har i vårt land ingen orsak att gå till journalisterna och begära bekräftelser. Det finns något som heter tryckfrihet — tack och lov för det!
Herr talman! Precis som jag sade tidigare, talade jag på mötet i Fröjered om förmögenhetsbeskattningen. Jag har inte skrivit artikeln själv — jag visste inte ens att den var införd i någon tidning eller att det var någon journalist med på mötet. Vad jag har sagt är att skattemyndigheterna kan använda registret för en mer verksam förmögenhetsskattekontroll, vilket även utskottet har anfört. Enligt den gyllene regeln för alla debatter skall Ingrid Sundberg inte tro att meningsmotståndare har lägre motiv än hon själv har i sin debatteknik.
Herr talman! Det var icke förmögenhetsbeskattningen som referatet aktualiserade. Kjell Nordström redogjorde för vad som redan uträttats. Han pekade på de begränsade avdragen och lovade att skatteutskottet skulle arbeta flitigt för att ta fram förslag till nya åtgärder, t.ex. att bredda basen genom att beskatta fler saker: Andra sätt är att se över inkomstskatten, förändra marginalskatten och minska avdragen ytterligare.

Herr talman! För tids vinnande skall jag inte kommentera alla de 21 reservationer där vi moderater har deltagit. Förslaget att ta ut avgifter för tullförrättning på icke ordinarie arbetstid är enligt vår uppfattning felaktigt ur flera synpunkter: 1. Avgiften utgör en onödig kostnadsbelastning på näringslivet, vilket är allmänt skadligt för exporten. 2. GATT-stadgan förbjuder importoch exportavgifter i statsfinansiellt syfte, varför det är ytterst tveksamt om förslaget inte strider mot GATT:-stadgan. 3. Konkurrensförhållandena mellan olika transportföretag kommer troligen att snedvridas. 4. En avgift kommer att leda till ett ryckigare transportflöde med negativa verkningar på miljön. Således finns många goda skäl till att avvisa propositionen i denna del. För två år sedan, när ett liknande förslag förelades riksdagen, kunde socialdemokraterna inte samla tillräcklig majoritet för ett genomförande — denna gång ställer vpk välvilligt upp med transporthjälp. Utskottsmajoritetens positiva inställning till en skärpt beskattning av anställdas förvärv av konvertibla skuldebrev är beklaglig och några frågor är på sin plats. Varför vill ni socialdemokrater inte underlätta ett breddat meddelägande i företagen för de anställda? Vad menar ni med att beskattningsreglerna vid anställdas förvärv av konvertibla skuldebrev ger otillfredsställande resultat i vissa avseenden? Vilka avseenden? Beklagligtvis är vi moderater ensamma i reservation nr 8, som rör beskattningen av investmentbolagen. Dessa företags skattevillkor är betydligt sämre än vad som gäller för allemansfonder och löntagarfonder, och antalet investmentbolag har också drastiskt minskat. Allemansfonderna är befriade från skatt både på realisationsvinst och utdelningsinkomster och slipper även vinstdelningsskatt. Investmentbolagen måste däremot erlägga vinstdelningsskatt, realisationsvinstskatt och skatt på viss utdelning. De behöver dock inte skatta för utdelningsinkomster från aktier om utdelningen vidareutdelas. Avkastningen från konvertibla skuldebrev däremot beskattas fullt ut, även om hela den erhållna räntan vidareutdelas. I reservationen yrkar vi att denna ränta skall vara skattefri om den vidareutdelas. Kapitalbeskattningens negativa konsekvenser för näringslivet är mycket tydligt klarlagda. Företagsskattekommittén visade redan för sex år sedan på lösningar för att minska dessa skadliga verkningar. Trots detta är tydligen det enda som händer att finansministern i kompletteringspropositionen hotar med skärpt förmögenhetsskatt på skogsfastigheter. Förmögenhetsskatten på det arbetande kapitalet i små och medelstora företag bör slopas. När det gäller övriga kapitalskattefrågor kräver vi en återgång till tidigare beskattningsregler för OTC-bolag. Skärpningen förra året innebar att marknadsvärdet på aktierna skulle ligga till grund för värderingen i stället för det lägre substansvärdet. Dessa nya regler har drabbat många OTC-bolag hårt och kommer också att utgöra ett hinder för en önskad introduktion av nya OTC-bolag. Litet i skymundan av den gigantiska engångsskatten på försäkringstagarnas sparmedel, som drevs igenom i december förra året, fick vi ytterligare en ny skatt — förmögenhetsskatt på kapitalförsäkringar. Denna skatt utgör ytterligare en börda på familjeföretagen, vilket avsevärt kommer att försvåra generationsskiften. Därmed blir dessa företag ofta uppköpskandidater, vilket knappast lär vara till gagn för de anställda. En annan nackdel för familjeföretagen inför generationsskifte är att successiv överlåtelse genom gåva beskattas hårdare än om hela företaget i fråga ges bort vid ett och samma tillfälle. Den 30-procentiga reduceringsregeln gäller nämligen inte vid successiv överlåtelse, vilket vi alltså tycker är fel. Det skattefria beloppet vid gåva har, trots den kraftiga penningvärdeförsämringen, varit oförändrat 2 000 kr. i flera decennier. Vi föreslår nu i en reservation att det fria beloppet höjs till 10 000 kr. Detta belopp gäller för Övrigt redan nu om gåvan inte utgörs av pengar, utan exempelvis av möbler eller annat lösöre. Förslaget att höja bilaccisen, eller försäljningsskatten på motorfordon, som det heter, bör avvisas. Inte minst ur miljösynpunkt är det värdefullt om äldre bilar så fort sig göra låter byts ut mot nya, modernare och därmed oftast miljövänligare bilar. Den högre försäljningsskatten kommer naturligtvis att fördröja denna utveckling. Skatten slår hårdast mot dem som är mest beroende av egen bil, nämligen barnfamiljer och glesbygdsbor. Eftersom vi går emot höjningen har vi ingen anledning att ta ställning till överenskommelsen mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna om hur de influtna skattemedlen, beräknade till knappt 500 milj.kr., skall användas för att bl.a. stödja kollektivtrafiken. Det var mycket glädjande att socialdemokraterna inte lyckades skapa tillräcklig majoritet för att genomdriva en kraftig höjning av fastighetsskatten för hyreshus och småhus. Den ökade beskattningen för de boende hade beräknats till 2,6 miljarder kronor. Socialdemokraterna i skatteutskottet har nu i en motion anpassat sitt förslag till vad vi föreslagit i fråga om uttagsprocent på de blivande nya taxeringsvärdena. För hyreshus blev det en sänkning från 80 26 till 55 96 och för småhus, som inte taxeras förrän 1990, blir det ingen ändring alls. Att vi trots detta har en reservation under momentet Ändringar av underlaget för beräkning av fastighetsskatt beror på att vi inte kunnat godta den text som utskottsmajoriteten står för, bl.a. att man blott tills vidare bör undvika ett totalt sett ökat uttag av fastighetsskatt. När fastighetsskatten genomdrevs med början den 1 januari 1985 röstade de tre borgerliga partierna emot förslaget. Våra motiv mot skatten är i dag lika relevanta som för två och ett halvt år sedan. Enskilt ägda hyresfastigheter drabbas hårdare än s.k. allmännyttiga, bland de drygt 1,5 miljoner småhusägarna som träffas av beskattningen drabbas de hårdast som har de högsta boendekostnaderna. Skatten utgår ingalunda efter bärkraft, vilket annars bör vara grundregeln för all beskattning. Fastighetsskatten bör successivt avskaffas, och vi anser att en sänkning av skatteuttaget med en tredjedel bör ske fr.o.m. 1988. Avslutningsvis några ord om de två sista reservationerna beträffande en fortsatt reformering av beskattningen. I dessa två reservationer, 32 och 33, yrkar folkpartiet och centerpartiet bifall till sina respektive partimotioner. Motsvarande moderata partimotion har hänvisats till finansutskottet, varför någon reservation till förmån för denna motion inte kan lämnas till detta utskottsbetänkande. Mittenmotionerna innehåller en del moment som vi kan skriva under på, men också inslag som vi inte kan acceptera. Vi kommer därför att avstå vid en eventuell omröstning i dessa frågor. För att också vinna litet tid i själva beslutsprocessen yrkar jag inte denna gång, som annars brukligt är, bifall till samtliga 21 moderatreservationer, utan nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna 1,6, 8, 12, 17,18, 23, 28 och 30.

Herr talman! Det är ett mycket innehållsrikt betänkande som vi har framför oss. Detta visar i flera avseenden på den principiellt olika syn som finns mellan oss liberaler och socialdemokraterna. Kammardebattens syfte är huvudsakligen att inför offentligheten belysa partiernas ståndpunkter. Jag vill därför beklaga att det är så ont om tid att detta knappast kan ske. I likhet med Knut Wachtmeister skall jag försöka vara kortfattad. Knut Wachtmeister behandlade ganska ingående tullförrättningsavgifterna. Jag skall bara lägga till en synpunkt, nämligen den att den kontroll och den godsregistrering som äger rum vid våra gränser sker i syfte att möjliggöra uttag av införselavgifter. Dessa avgifter är skatt. När man nu inför en tullförrättningsavgift lägger man i praktiken också skatt på skatten. Folkpartiet anser — och det är nog ganska välbekant — att omsättningsskatten på aktiehandeln bör avskaffas. Omsättningsskatten på värdepapper är en olämplig form av beskattning. Den stör marknadens funktionssätt och försämrar också möjligheterna för väsentliga delar av näringslivet att anskaffa eget kapital. Mot den bakgrunden är det givetvis oacceptabelt att utvidga omfattningen av skatten. Herr talman! Olika åtgärder för att göra de anställda delaktiga av företagens vinster har diskuterats från denna talarstol under de senaste dagarna. I tisdags hade vi en debatt om del i vinst, om emissioner av aktier till de anställda. I går hade vi en mycket livlig debatt, i vilken partiledarna deltog, om socialavgifter på vinstdelning. Dessa debatter har på ett mycket tydligt sätt visat de ideologiska skillnaderna i synen på del i vinst eller del i ägandet för de anställda. Medan vi från folkpartiet på allt sätt vill underlätta ett sådant delägande, vill socialdemokraterna tillsammans med vpk förhindra detta. I detta betänkande får vi ett nytt exempel, när utskottsmajoriteten ställer sig bakom ett tillkännagivande till regeringen med anledning av två socialdemokratiska motioner, i vilka man kräver en skärpt beskattning av konvertibler till de anställda. Vi från folkpartiet menar att man bör välja en frivilligt skärpt tillämpning av de etiska regler som används, och vi hävdar att en sådan skärpning också har skett på marknaden under senare tid. Om detta inte fungerar bör lagstiftning övervägas, men inte en skärpt beskattning, som ju stör marknaden. Vi vill i stället stimulera enskilda till att spara i aktier. Beskattningen av enskilt ägda aktier är väsentligt högre än för institutioner, och produktivt sparande i aktier missgynnas i förhållande till annat sparande. Folkpartiets uppfattning är att skattereglerna bör ses över så att man skapar bättre förutsättningar för en väl fungerande aktiemarknad. Man bör också stimulera enskilda att spara i aktier. Därför bör man återinföra en skattereduktion för aktieutdelning, vilket krävs i reservation 9. Den som ställer kapital till samhällets förfogande för produktionsmedel bör ur förmögenhetsbeskattningssynpunkt och även ur annan skattesynpunkt behandlas förmånligare, menar vi, än den som använder kapitalet till konsumtion. Så är sannerligen inte alltid fallet. Aktievinstreglerna medför liksom värderingsreglerna vid förmögenhetsbeskattning snedvridande effekter till förmån för improduktiva investeringar av olika slag, t.ex. i diamanter, konst och andra samlarobjekt, som efter en viss tid går helt fria från vinstbeskattning. Till följd av en kombination av förmögenhetsskatt, hög marginalskatt och arbetsgivaravgifter tvingas ofta de som driver mindre företag att ta ut betydande belopp ur rörelsen för att kunna betala förmögenhetsskatt. Reglerna om arvsoch gåvoskatt innebär också att generationsskiften försvåras på ett olämpligt sätt. Folkpartiet menar att det är angeläget med en mera allsidig översyn av sparandet i aktier och av aktievinstbeskattningen. Vi vill också att förmögenhetsskatten på i företaget arbetande kapital slopas. Herr talman! I reservation 19 kräver vi att det gåvoskattefria beloppet skall ökas från 2 000 kr. till 10 000 kr. Knut Wachtmeister talade om detta, så jag skall inte fördjupa mig så mycket i frågan. Jag vill bara säga att lagstiftningen bör överensstämma med folks rättsmedvetande. Om det finns någon regel på skatteområdet där detta inte gäller, tror jag att denna regel kan tjänstgöra som ett gott exempel på det. I kompletteringspropositionen föreslås också en höjning av bilaccisen. Från folkpartiet är vi motståndare till detta. Man motverkar härigenom en förnyelse av bilparken. Den nedsättning av accisen för bilar med avgasrening som skett förändrar inte på något sätt detta förhållande. Vi tycker att man skall stimulera till inköp av nya bilar, som ju drar mindre bensin och som ofta har mycket bättre avgasrening än de äldre. Det var också miljöhänsyn som låg bakom vårt initiativ i utskottet att man skulle lägga hela skattehöjningen på den blyade bensinen och låta prisskillnaden bli större mellan blyad och blyfri bensin. Herr talman! Behandlingen av propositionens förslag om höjd fastighetsskatt har på ett ganska obarmhärtigt sätt fäst blicken på att det system med taxering vartannat år av skilda delar av fastighetsbeståndet som riksdagen har beslutat om är totalt oförenligt med uttaget av fastighetsskatt på det sätt som nu sker. T. o. m. vpk har nu fått kalla fötter inför den skattehöjning som socialdemokraterna föreslog. Om man skulle tillämpa systemet såsom det föreslogs i propositionen, skulle-det leda till en enorm sifferexercis där man skulle beräkna procent på procenten. Det skulle också driva fram en kraftig höjning av fastighetsskatten. I dessa dagar har det närmast gått troll i ordet uppgörelse. Man skildrar med stor dramatik hur olika beslut har kommit till. Jag blev ganska förvånad när jag härommorgonen vaknade till radion, som presenterade avslagsyrkandet på fastighetsskatten som en ”uppgörelse i skatteutskottet”. Jag tycker det får vara någon hejd på talet om uppgörelse. Detta är ett rent avslagsyrkande, och ett avslagsyrkande med all den kraft som riksdagen är mäktig. Att sedan socialdemokraterna, när de såg vartåt det hela barkade, passade på att med skatteutskottets ordförande som första namn väcka en motion helt i enlighet med avslagsyrkandet gör inte avslagsyrkandet mera obetydligt. Möjligen kan finansministern finna någon tröst i att detta blanka avslag ger honom ökad möjlighet att infria målsättningen i budgetpropositionen att det totala skattetrycket inte bör öka. Folkpartiet har klart och tydligt förklarat att fastighetsskatten på sikt bör avskaffas. Därför finns det självfallet inte nu någon som helst anledning att höja eller utvidga den. Herr talman! Regeringen sätter nu till den mycket efterlängtade utredningen om den reformering av inkomstbeskattningen som skall ske. Detta är bra. Jag skall därför avstå från att kommentera vår reservation 32.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
Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 50 med anledning av kompletteringspropositionen behandlas, förutom den del av kompletteringspropositionen som hänvisats till skatteutskottet, en rad motioner väckta under allmänna motionstiden. Till utskottets betänkande har fogats inte mindre än 33 reservationer. Jag skall med hänsyn till det begränsade tidsutrymme vi har endast beröra en del av de reservationer som centern står bakom. I reservation 1 berörs regeringens förslag om införande av tullförrättningsavgifter. Enligt vår uppfattning är det felaktigt att ta ut nya avgifter på importen. Avgiften innebär ökad administration och krångel och skulle, enligt min uppfattning, orättvist drabba de mindre hamnarna där fast personal för närvarande inte finns stationerad. Av såväl principiella som sakliga skäl anser vi att utvidgningen av avgiftsuttaget inte bör ske. I reservation 6 berörs konvertibla skuldebrev till anställda. Enligt vår uppfattning bör samma regler gälla för de anställda som för allmänheten. I reservation 9 berörs frågan om skattereduktion för aktieutdelning. Den särskilda skattereduktionen för mindre aktieutdelningar infördes 1980 för att lindra dubbelbeskattningen av aktieutdelningar, stimulera aktiesparandet och därmed inverka positivt på näringslivets möjligheter att anskaffa riskvilligt kapital. Det var därför mindre välbetänkt när socialdemokraterna två år senare tog bort denna stimulansmöjlighet. Ett återinförande av skattereduktionen för mindre utdelningar skulle vara en värdefull stimulans för att öka hushållens sparande i aktier. I reservation 12 behandlas en fråga som ofta diskuteras i riksdagen, nämligen frågan om beskattning av arbetande kapital i företag. Företagsskattekommittén föreslog redan 1981 att helt undanta arbetande kapital i mindre och medelstora företag från förmögenhetsbeskattning. Kapitalskatterna utgör en allvarlig belastning på företagen såväl under den aktiva tiden som vid generationsväxling. Ett borttagande av förmögenhetsskatten på arbetande kapital är därför angeläget. En annan angelägen åtgärd är att successiva överlåtelser genom gåva skall kunna ske med tillämpning av de särskilda regler som gäller beträffande förmögenhetsoch arvsbeskattningen på arbetande kapital i företag. Enligt nuvarande bestämmelser gäller inte dessa regler vid successiva överlåtelser utan endast om förvärvskällan i sin helhet överlåts. Detta försvårar i hög grad generationsväxling. Vi reservanter anser att starka skäl talar för den ändring av bestämmelserna som nu föreslås i reservation 17. I reservation 19 berörs grundavdragets storlek vid gåvobeskattningen. Nuvarande fribelopp på 2 000 kr. har varit oförändrat i flera decennier. Vi yrkar därför att grundavdraget höjs till 10 000 kr. I reservation 20 krävs att kapitalbeskattningens höjd fastställs till den nivå som gällde före 1983. Sverige har i dag den högsta kapitalbeskattningen bland OECD-länderna. En återgång till de tidigare reglerna är i dagsläget en rimlig åtgärd. I kompletteringspropositionen föreslås en betydande höjning av bilaccisen med ca 2 000 kr. för en bil av normal storlek. Enligt vår uppfattning är det felaktigt att höja bilaccisen. Bilen är ett för de flesta nödvändigt fortskaffningsmedel. Nya bilar är mer miljövänliga, och en höjd bilaccis kommer otvivelaktigt att fördröja förnyelsen av bilparken. Vi yrkar därför avslag på propositionen på denna punkt. Beträffande den höjning av fastighetsskatten som regeringen föreslår har socialdemokraterna själva anpassat sitt förslag till vad som föreslagits i oppositionspartiernas motioner. Detta är bra och det innebär att vi undviker en skattehöjning på 2,6-2,7 miljarder kronor. I reservation 24 har vi från centern, folkpartiet och moderaterna en något annorlunda motivering för vårt ställningstagande i denna fråga. I reservation 31 behandlas en motion med förslag om införande av skatt på uran. Kärnkraftsproducerad el har i dag en förmånlig beskattning, vilken successivt bör avvecklas. Ett led i denna riktning är införandet av en skatt på uran. I reservation 31 begärs därför att regeringen skall lägga fram ett förslag om en sådan skatt samtidigt som andra skatter sänks, i första hand skatten på arbete. Slutligen ett par ord om reservation 33. I denna reservation framförs centerns syn på den framtida inkomstbeskattningen. Enligt centern bör en skattereform sikta på en sänkt skatt på arbete och arbetande kapital, sänkta marginalskatter för alla och en effektiv kommunal skatteutjämning. Grundavdraget skall vara kvar. Reformen bör finansieras dels genom att man breddar skattebasen i företagssektorn och gör förändringar i energiskatteut taget, dels genom miljöavgifter. En förbättrad kommunal skatteutjämning måste utgöra en grund för en reformering av skattesystemet. Den statliga inkomstskatten bör utgå till högst 20 26 utom för dem med de allra högsta inkomsterna. En sänkning av marginalskatterna bör få en effekt i samtliga inkomstskikt och inte, som i vissa andra skatteförslag, innebära ett ökat tryck för inkomsttagarna med de lägsta lönerna. Ett relativt stort belopp i botten av inkomsten bör även i fortsättningen vara helt skattefritt, bl.a. för att uppnå en rimlig fördelningspolitisk utformning. Jag ser också med tillfredsställelse att den utredning som har aviserats kommit till stånd. Jag hoppas att de synpunkter som centern framfört skall vinna beaktande i en utredning, så att vid en framtida utformning av ett skattesystem hänsyn kan tas till alla inkomstgrupper. Herr talman! Jag skall i likhet med tidigare talare begränsa mig när det gäller att yrka bifall till reservationer. Jag yrkar därför bifall endast till reservationerna 1, 6, 12, 17, 19, 20, 23, 31 och 33.
Herr talman! Man måste vara i startgroparna här i slutskedet av debatten. Jag skall begränsa mig till att enbart diskutera de rent skattepolitiska frågorna, även om man i ett sådant här sammanhang skulle finna anledning att gå in rent allmänt på den ekonomiska politiken. Men den ekonomiska politiken kommer att dissekeras och debatteras i morgon. Jag skall nöja mig med att ganska konkret diskutera skatterna. Det är riktigt att vänsterpartiet kommunisterna var med och införde fastighetsskatten en gång i tiden. Vi var med och införde fastighetsskatten för att vi tyckte det var en riktig väg att skapa en omfördelning. Skatten var ett nödvändigt tillskott för att omfördela kostnaderna i boendet. När fastighetsskatten infördes gick också pengarna till omfördelningen, till skillnad mot det förslag som regeringen lagt fram den här gången. Motivet den här gången har inte varit att omfördela inom boendesektorn utan att helt krasst göra en köpkraftsindragning. Detta är en av anledningarna till varför vi från vpk sagt nej till förslaget. Det är inte så, Kjell Johansson, att vi har fått kalla fötter. Vi ansåg helt enkelt att den här typen av höjning för att göra en köpkraftsindragning, utan att vara kopplad till någon förbättring eller förbilligande av boendet i allmänhet, inte fanns med i bilden. Jag skulle vilja påstå att i stället för kalla fötter hade vi is i magen. Regeringens förslag fick ju dessutom stryka på foten i ett tidigt skede. De borgerliga partierna, och sedermera socialdemokraterna i skatteutskottet, har gått fram med ett förslag som innebär att man skall reducera beräkningsunderlaget till 55 9 i stället för de 80 26 som regeringen föreslagit. Detta har gjorts med utgångspunkten att det skall vara neutralt och totalt sett inte orsaka några hyreshöjningar. Totalt sett drabbas ingen, men i praktiken kommer hundratusentals hyresgäster att drabbas av det borgerliga och socialdemokratiska förslaget som vi i dag kommer att fatta beslut om. Det bottnar i att man enbart utgår ifrån en genomsnittligt beräknad taxeringshöjning på 80 96. Men vi vet ju att folk inte bor i genomsnitt, utan var och en bor i sin lägenhet i sin hemort. När det gäller vissa orter i landet har spekulationen varit speciellt stor, vilket innebär att taxeringsvärdena också kommer att skjuta i höjden väsentligt mer än det beräknade genomsnittet. Detta kommer att medverka till att Stockholms innerstad, Göteborg och en del andra orter i landet trots detta kommer att få hyreshöjningar på runt 50 kr. i månaden. En höjning med 6 kr. per kvm blir ungefär 50 kr. i månaden för en normal lägenhet. Detta kallar nu majoriteten i riksdagen för neutralt. Från vår sida vill vi påstå att det ingalunda är neutralt. Det medför en direkt höjning av många människors boendekostnader. Vi föreslog i stället att man skulle använda 1987 års taxeringsvärden. Om man hade velat göra så, hade det inneburit att det hade blivit absolut neutralt. Då skulle ingen ha fått hyreshöjningar eller ingen skulle ha fått hyressänkningar. Även om det i praktiken inte blir några hyressänkningar, blir det ändå en sänkt kostnad på grund av att höjningarna på vissa orter i landet kommer att underskrida de beräknade 80-procentiga taxeringsvärdeshöjningarna. Vid samtal med företrädare för socialdemokraterna i riksdagen föreslog vi istället att man skulle införa en fastighetsskatt på industrifastigheter. Det är inte heller något nytt krav. Vi tycker dock att det finns all anledning att i det här skeendet använda möjligheten att ta till beskattning av industrifastigheter för att kunna utnyttja de pengarna till omfördelning. Man skulle därigenom t.o.m. kunna förbilliga boendet för människorna, och inte som det är nu bara göra det billigt för företagen med deras vinstexpansioner och stora likviditeter. Jag kan hålla med om att det nuvarande systemet — vilket regeringen också har sagt i något sammanhang — medför gränsdragningsproblem när det gäller olika typer av lokaler som har samma form av näringsverksamhet. Med de förslag som vpk lade fram om oförändrade taxeringsvärden som beräkningsgrund, skulle man ha fått helt neutrala effekter, eftersom taxeringsvärdena då inte skulle få slå igenom. Vi sade vidare i vår motion — och det tror jag också kommer att komma fram i den utredning som i dagarna skall tillsättas — att man också måste se över hur fastighetstaxeringen i framtiden kommer att slå med de olika höjningarna på taxeringsvärdet som man ändå har att räkna med, i varje fall i de expansivare orterna i landet. Men det gäller inte bara hur fastighetsskatten kommer att slå, utan det gäller naturligtvis också frågan hur schablonintäkterna m.m. inverkar på boendekostnaderna i småhus, hyreshus och bostadsrätter. Jag skall sedan gå över till kapitaloch aktiebeskattningen. På det området finns det förslag som vi har lagt fram tidigare. Vi anser att spekulationen i aktier och andra typer av värdepapper är alldeles för lindrigt beskattad. Här måste det ske väsentliga skatteskärpningar. Kjell Johansson, det är inte fråga om ett sparande i aktier. Det är fråga om en spekulation i andras arbete och en spekulation i kapital som förräntar sig. Detta kapital förräntar sig dock inte på grund av att det görs mera insatser i produktionen, utan därför att det finns ett överskott på likvida medel inom företagsverksamheten i dag. Det rör sig om flera hundra miljarder kronor. Det är dessa pengar som mycket kraftigt medverkar till att man kan göra olika typer av spekulativa vinster genom att satsa på aktier. Det är inte fråga om sparande, det är fråga om spekulation. Vi vet att värdeökningarna har varit mycket stora. Man kan titta på hur det såg ut i slutet av 1970-talet. Värdena på aktiemarknaden låg då på ungefär 25 miljarder kronor, och förra året låg de alltså på 487 miljarder kronor — en väsentlig höjning. Omsättningen på aktiehandeln har likaså haft ofantliga proportioner. Som jag sade tidigare, står den inte i proportion till de ökade arbetsinsatserna som görs. Det är i stället spekulationsraseriet som har fått effekt. Det är de snabba klippens män, och i viss mån även kvinnor, som har dragit de stora vinsterna på det här. Det har drabbat de vanliga människorna, de arbetande i samhället, på olika sätt. Detta system med aktier och med spekulationer i andras arbete tar sig hela tiden uttryck i nya former. Man inför konvertibler, optioner, terminskontrakt och allt möjligt annat. Alltihop ligger inom en spekulativ sektor, som i viss utsträckning borde förbjudas helt och där man också borde införa mycket hårdare beskattning av den här typen av verksamhet. Vi har föreslagit en höjning av aktieomsättningsskatten, eller skatten på värdepapper, från 2 till 6 70. Det skulle ge ungefärligen 6 miljarder kronor. Ja, säger belackarna, om man genomför ett sådant stort steg på en gång eller ökar skatten så kommer det att minska omsättningen osv. Erfarenheterna från tiden när skatten höjdes från 1 till 2 90 tyder knappast på detta. Vid den enorma höjningen visade det sig år 1986 tvärtom hur det gick. Jag kan även nämna något beträffande förmögenhet i aktier. För något år sedan gjorde regeringen en, skall vi säga, kullerbytta på grund av ett speciellt uppmärksammat fall. I det fallet fick de efterlevande en skatt som var större än tillgången i form av arvet. Detta har sina speciella förklaringar, som jag inte skall gå in på. Men den kullerbytta regeringen gjorde genom att generellt sänka beräkningsunderlaget för förmögenhet på aktier har straffat sig och kommer att straffa sig i väsentlig mån framöver. Det beror bara på att ett eller ett par fall som har blivit uppmärksammade i massmedia har fått effekter som kanske inte ens var avsedda i regeringens förslag. När det gäller s.k. OTC-aktier och liknande bör skärpningar komma till stånd. Det skedde en viss skärpning för något år sedan. Vi menar att det var alldeles för litet. Det faktiska värdet skall ligga till grund även i de här sammanhangen. Det betyder att man också skall ta upp 100 96 av det faktiska marknadsvärdet. Det finns ingen anledning att hålla på att huttla med annat. Förmögenhetsskatten har vi diskuterat många gånger förut. Vi anser dock fortfarande att det finns skäl till att ta ut en engångsskatt på stora förmögenheter. Från slutet av 1970-talet och fram till nu har hundratals miljarder kronor omfördelats ifrån de lönearbetande i samhället till spekulationshajar och kapitalägare. Vi menar att man måste ta tillbaka det, och det kan gott börja med att man inför en engångsskatt. Om det blir nödvändigt kan man gott återkomma med en sådan skatt, det är vi inte oroliga för. Vi kan i och för sig kalla den för flergångsskatt, om det är någon som hänger upp sig på terminologin. Hetr talman! Sedan till frågan om bilaccisen. När vi från vpk:s sida slutligen accepterade att höja bilaccisen, gjorde vi det uttryckliga förbehållet att vi skulle få de pengarna till regional och lokal kollektivtrafik. Det var ett villkor vi lade i vår motion. Villkoret har blivit uppfyllt. Vi kommer således årligen att få ordentliga satsningar på investeringar på kollektivtrafiken såväl lokalt som regionalt. Det skall dock medges att det gärna kunde ha varit större satsningar. Men det är den väsentligaste delen för att komma till rätta med bl.a. problemen med avgaser. Om det inte finns möjligheter att färdas till och från jobbet eller annorstädes med kollektiva färdmedel, är det klart att bilåkningen naturligtvis kommer att vara det enda möjliga färdsättet. Men om vi bygger ut och stimulerar kollektivtrafiken, har vi också möjlighet att få ned privatbilismen. Nu är det inte så, som det har framhållits av olika borgerliga ledamöter, att bilaccisen bidrar till att försämra miljön. Om man inte höjer accisen på nya bilar, innebär ju inte det att de gamla bilarna försvinner. De skrotas inte därför att det sker ett nytillskott. Det är inte heller så att de gamla bilarna används mer om nytillskottet minskar på grund av bilaccisen. Faktum är att ju mer man kan dämpa nybilsförsäljningen, desto mer dämpar man också nyttjandet av bilen, och det kan knappast vara någon nackdel i dagens läge. Herr talman! Slutligen vill jag kort kommentera vad Knut Wachtmeister sade beträffande tullförrättningsavgifter. För ett par år sedan gick vänsterpartiet kommunisterna emot det förslaget, som det då låg. Men de synpunkter vi då förde fram har tillgodosetts i det nu föreliggande förslaget, och därför har vi också haft anledning att acceptera det. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Skatteutskottet har den viktiga och ansvarsfulla uppgiften att föreslå riksdagen inkomster som skall bilda underlaget för de utgifter som andra utskott föreslår. Jag tycker nog att vi har lyckats hyggligt med den uppgiften. Vi började vårt arbete i vår med att bekräfta engångsskatten, som tas ut nu under 1987 och som ligger till grund för pensionshöjningen den 1 juli och för den höjning av bostadstilläggen som går till de sämst ställda pensionärerna fr.o.m. den 1 januari 1988. Vidare har vi föreslagit riksdagen höjd fordonsskatt, den största bensinskattehöjningen sedan 1984, höjd skatt på olja, 33 20 ökning av bilaccisen, omsättningsskatt på indexoptioner och terminskontrakt samt effektivare skattekontroll av värdepappershandeln. Det förekommer ibland i politiska angrepp att man skildrar skattehöjningar som uttryck för någon sadistisk lust att plåga medborgarna med ytterligare pålagor. Det skulle inte behöva sägas, men jag tänker ändå envist upprepa att syftet med skattehöjningarna är att slå vakt om välfärden och att utveckla samhällets service till medborgarna. Syftet är också att skapa underlag för den sänkning av inkomstskatten som vi startade 1983. Mellan 1983 och 1985 genomförde vi den största marginalskattesänkningen i inkomstskattens historia. 1986 höjde vi schablonavdraget för förvärvsarbetande upp till 3 000 kr. och vi återinförde rätten att dra av även den första tusenlappen för resekostnader. I år fortsätter vi med att sänka skatteskalorna och för nästa år har vi redan tagit beslut om ytterligare sänkning av inkomstskatten. Vi står just nu i begrepp att starta en stor utredning med sikte på en genomgripande förändring av vårt skattesystem. Jag tror inte att det rent tekniskt behöver bli så svårt att utforma ett nytt skattesystem som är enklare, effektivare och rättvisare än det vi nu har. Däremot är jag rädd för att vi kan möta svårigheter när det gäller opinionsbildningen. Trots att vi kan få fram ett förslag som i sin helhet är till gagn för det stora flertalet medborgare, finns det — det har vi erfarenhet av sedan tidigare — en risk för att ett sådant förslag kan skjutas sönder genom en skarp kritik mot enskildheter som måste finnas i ett stort skattesystem. Frågan är då: Kan partierna bortse från vissa kortsiktiga partipolitiska poänger? Och kan Sveriges många och starka intressegrupper se till den positiva helheten snarare än till små enskildheter som kan vara negativa från ens egen horisont? Här finns en utmaning för den svenska demokratin och dess förmåga att skapa samling för att lösa svåra problem. Vi har här i debatten hört en del synpunkter på fastighetsskatten. Vi kan för första gången glädja oss åt att denna skatt nu accepteras av riksdagens samtliga partier. Alla partier tillgodoräknar sig tacksamt miljardinkomsterna från den skatten i sina budgetalternativ. De nya taxeringsvärdena för hyreshusen visar på höjningar med i genomsnitt 80 96, och på vissa håll i storstäderna är det fråga om höjningar på omkring 140 96. När vi socialdemokrater haft tillfälle att arbeta igenom detta ytterligare, har vi kommit fram till slutsatsen att vi måste försöka få till stånd ett rullande system, en successiv anpassning till de nya taxeringsvärdena. Fastighetsbeskattningen måste gå från staccato till legato. En språngvis höjning måste ersättas av många steg i en jämn trappa. Vi har också hört i debatten den synpunkten att för miljöns del är det inte bra med den höjning av bilaccisen som vi nu lägger fram förslag om för beslut. Om ni nu menar allvar med ert tal om bilar och miljö och det är riktigt att en hög bilaccis är en nackdel, då borde ni i konsekvensens namn avskaffa bilaccisen och i stället höja bensinskatten. Då vore det konsekvent, och då vore det i varje fall uttryck för en kraftfull politik. Men det finns ju inte något miljöalternativ till den politik som vi har fört här nu i vår. Höjd bilaccis leder ofrånkomligt till att nybilsförsäljningen påverkas i varje fall på marginalen och därmed även bilparkens omfattning. Lägg därtill att vi har en regel som gör att de miljövänliga bilarna med katalytisk avgasrening, de nya, inte drabbas av någon höjd bilaccis. Tvärtom, de får en nedsättning med upp till 5 200 kr., vilket betyder att bilaccisen i praktiken faller bort. Vi kombinerar höjningen av bilaccisen med ett ökat stöd för den kollektiva trafiken, regionalt och lokalt. Konkret innebär det att 210 milj.kr. kommer att gå ut i årligt anslag för stöd till investeringar för den kollektiva lokala och regionala trafiken. Dessutom initierar vi en miljöpolitisk översyn av hela denna försäljningsskatt på motorfordon, inkl. bussar och tunga fordon i övrigt. Jag vill också peka på höjningen av bensinskatten, som ju har i varje fall på marginalen en klar inriktning på att begränsa omfattningen av trafiken, och att vi faktiskt ökar gapet mellan den blyfria och den blyade bensinen från 16 öre, som det är nu, till 20 öre.

Det har talats varmt om miljö i detta sammanhang, men de som vill ha lägre bensinpriser och mindre gap, bara 16 öre, mellan den blyade och den blyfria bensinen har kanske inte anledning att tala högst om miljöpolitik. Så tycker jag det är tråkigt att man på ytterst lösa grunder sprider omkring sig påståenden om att förslaget om tullförrättningsavgifterna skulle strida mot GATT-avtalet. I själva verket förekommer i de flesta länder avgifter för att finansiera kostnader för tullförrättningar på obekväm arbetstid eller utanför tullplatsen. Det system som här föreslås liknar mycket det som sedan länge finns i Danmark. Då finns det ingen anledning att skapa intrycket i internationella sammanhang att vi skulle vara på väg att bryta mot andan i GATT-avtalet. Det är mycket olyckligt att man på lösa grunder sprider sådana uppfattningar. De kan även gå utanför vårt lands gränser alldeles i onödan. Genom att vi nu får möjlighet att ta ut dessa avgifter för obekväm arbetstid och vid förtullning utanför tullplatserna, får vi i själva verket också en chans att öka servicen. Kravet på tullinsatser på obekväma tider och utanför tullplatser ökar oavbrutet, och det är viktigt att transporterna vid gränserna inte stoppas upp. Då är det rimligt att näringslivet bidrar med en del av finansieringen av förrättningarna som sker på obekväm tid och utanför tullplatserna. Det sker med mycket milda avgifter: 100 kr. när en stor färja lägger till, 50 kr. för en stor lastbil, medan persontrafiken inte drabbas av någon avgift. Frågan om konvertibler har också varit uppe. Vi gör ett tillkännagivande där vi vill att regeringen skall se över beskattningen av konvertiblerna. Vi tycker det finns anledning till detta. Jag är förvånad över att man på borgerligt håll river upp så mycket damm kring frågan. Det är alldeles uppenbart att konvertiblerna i dag används för att minska beskattningen. I stället för att på normalt sätt ge ut förmåner eller löner, använder man denna typ av förmåner. Därmed minskar beskattningen i praktiken. Jag kan åberopa en stor affärstidning, Dagens Industri, som något beskriver detta: ”Konvertibellån till anställda och företagsledningar slår alla rekord i år. Lånen passerar 3 mdr kr. med bred marginal. Men villkoren är utmanande och överskrider rekommendationer från Aktiespararna och Leo-kommissionen. Konvertiblerna säljs för billigt, styrelseledamöter får stor tilldelning, företagsledningar garanteras konvertibler medan anställdas poster kan reduceras.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

Herr talman! Skatteutskottets ordförande förvånade mig genom att ta upp lovsången om skatteutskottets uppgift att dra in skatter till staten. Han säger att majoriteten lyckats bra — även om folkpartiet har gjort så gott det har kunnat för att hålla emot — och han räknar upp en diger meritlista med pensionsskatten i spetsen. Detta är litet konstigt, eftersom vi samtidigt behandlar en motion med Jan Bergqvist som första namn, vari yrkas avslag på höjningen av fastighetsskatten, vilket berövar staten 2,7 miljarder. Det är märkligt att han samtidigt skryter med hur bra man har lyckats, efter att man slagit finansministern på fingrarna på detta sätt. Jan Bergqvist säger att skattehöjningarna bidragit till välfärden. Då skulle jag vilja fråga: Hur mycket sjunker välfärden när Jan Bergqvists motion om en stund går igenom och 2,7 miljarder försvinner? Är det inte så att en krona som stannar i löntagarnas plånbok eller börs också bidrar till välfärden? I varje fall var det så i går när finansministern i talarstolen skrytsamt talade om att reallönerna hade ökat 3 96 och förutsade en höjning med 2 96 innevarande år. Hur går detta ihop? Kan ni inte välja att stå på samma ben, eller är det så att ni tänker dra in dessa höjningar genom bilacciser och annat så att det inte blir några reallöneökningar? Det måste ju gå ihop. Antingen är syftet att löntagarna skall få utrymme för ökad konsumtion, eller också skall de enligt Jan Bergqvists modell vara glada och lyckliga skattebetalare och få tillbaka i form av ökad välfärd från staten. Så till frågan om förslaget strider mot GATT-avtalet. Jan Bergqvist säger att man inte skall sprida sådana uppgifter. Nå, om det verkligen strider mot GATT-avtalet, är det en mycket allvarlig sak som vi ger oss in på. Jag tycker att det är en allvarlig sak, för förslaget går i rakt motsatt riktning mot den folkpartiet vill gå, nämligen att underlätta handeln staterna emellan. Men om det inte strider mot GATT-avtalet, som ni hävdar, då kan ni vara helt lugna, för då kan ingen människa ha någonting emot saken. Jan Bergqvist sade att vi i stället skulle höja bensinskatten och säga nej till accisen. Vi säger nej till accisen ifrån folkpartiets sida, men vi var med på att höja bensinskatten på den blyade bensinen, observera det, Jan Bergqvist! Det var folkpartiet som tog detta initiativ i utskottet. Det fanns ett yrkande från centern i samma riktning, men det var som sagt folkpartiet som tog initiativet, och vi fick därmed en större differens som kommer att innebära en bättre miljö. Det var bra, Jan Bergqvist, att ni gick med på det, så att vi får en bättre miljö. Det hade varit ännu bättre om ni inte höjt bilaccisen. Då hade vi kunnat få en förnyelse av vagnparken också.
Herr talman! Jan Bergqvist anser att en tullförrättningsavgift inte är oförenlig med GATT-avtalet. Jag ifrågasätter detta resonemang, liksom Sveriges redareförening, Svenska handelskammarförbundet och flera andra näringslivsorganisationer gör. En viktig princip i den nya GATT-rundan är att nya hinder i den nationella handeln inte skall införas och att existerande hinder skall avvecklas. Så var det med den saken. Sedan säger Jan Bergqvist att alla partier accepterar fastighetsskatten. Vi moderater gör det inte. Vi har i vår partimotion föreslagit en successiv avveckling. Början skulle göras genom en sänkning av underlaget med en tredjedel 1988. Jan Bergqvist berättade hur stor mängd konvertibler som har getts ut. Jag vill bara säga att om konvertibler ges ut till de anställda på fördelaktigare villkor än vad allmänheten får, då beskattas den förmånen. I mitt inledningsanförande ställde jag en fråga till Jan Bergqvist hur han ville komma åt det som han tydligen betraktar som ett oskick med dessa konvertibla skuldebrev. Hur vill Jan Bergqvist komma åt detta — genom förbud, genom högre reavinstskatt eller på vad sätt?

Herr talman! Det var en mycket märklig inledning på Jan Bergqvists anförande. Man fick nära nog intrycket att Jan Bergqvist såg det med en speciell glädje och tillfredsställelse att han kunde redovisa de skattehöjningar som skett under innevarande riksmöte. Jag hade för mig att det fanns en strävan efter att inte öka skattetrycket utan försöka åstadkomma förbättringar inom den ram för inkomster som staten hade. Jag känner mig föranlåten att ställa en direkt fråga till Jan Bergqvist: Är det Jan Bergqvists och socialdemokraternas uppfattning att vi måste införa nya skatter och en ökad skattebelastning år från år? Är det socialdemokraternas framtidsbild? I så fall är det värdefullt att få ett klart besked om det. Jag tycker däremot att 1986 var ett betydligt bättre år. Då började vi att i varje fall skönja ett intresse även från regeringspartiet för att åstadkomma en inriktning av skattetrycket åt motsatt håll. Har det skett en total förändring, måste jag beklaga denna ändrade inställning. Jan Bergqvist sade att fastighetsskatten har accepterats av alla partier. Jag vet att det är arbetsamt i slutet av riksmötet, men jag skulle vilja rekommendera Jan Bergqvist att läsa det särskilda yttrande från centern och folkpartiet som finns fogat till skatteutskottets betänkande nr 50. Där uttalar vi klart att fastighetsskatten på sikt bör avskaffas. Det råder alltså ingen tvekan om var våra partier står i den här frågan. Det är inte på det sättet att fastighetsskatten accepterats. Att den sedan räknas in i budgetalternativet är självklart. Hur skulle man kunna göra ett budgetalternativ, om man inte räknade in de inkomster som har beslutats av en viss grupp i riksdagen? Man måste räkna in allt, om man skall göra upp ett budgetalternativ. När det gäller reduktion av bilaccisen för bilar med katalytisk avgasrening innebär förslaget, om jag har läst rätt, att det ifrågavarande beloppet finns kvar från tidigare riksdagsbeslut och att det inte har ändrats när nu bilaccisen höjs. Sedan är jag förvånad över och beklagar att skatteutskottets ordförande inte vill ägna litet mer intresse åt de krav och synpunkter som har framförts i motioner och reservationer från oppositionspartierna. I en skattedebatt inför ett riksdagsbeslut, där det har redovisats avvikande uppfattningar i så många punkter som i det här fallet, kan man väl tycka att det borde finnas någon punkt som det vore angeläget även för utskottsmajoritetens företrädare att ägna något intresse och några ord.
Herr talman! Jag vill först konstatera att det tydligen inte är särskilt aktuellt med någon debatt, kanske beroende på att vi nu är inne i riksmötets elfte timme. Det blir tydligen inte nu någon debatt om exempelvis behovet av att ytterligare beskatta spekulationer och förmögenhetsbildning för att klara omfördelningen i samhället. Jag ser fram emot att vi kan föra den debatten vid ett annat tillfälle, när vi möjligen har mer tid till förfogande. Jag skulle emellertid vilja göra en kommentar beträffande bilaccisen, en kommentar som jag glömde att göra i mitt första inlägg.

Herr talman! Till Stig Josefson vill jag säga att vi lider väl alla av tidspress just nu. Därför begränsade jag mig till att kommentera bara ett fåtal av de borgerliga reservationerna. Jag håller med Stig Josefson om att det hade varit på sin plats med en utförligare diskussion och att vi då hade tagit upp flera av de frågeställningar som är aktuella i utskottets betänkande. Kjell Johansson tog upp en diskussion om skattehöjningarna och ökad välfärd. Det är ju faktiskt så att skatter är det pris som vi betalar för att kunna bygga upp ett gott samhälle. Skatterna är underlaget för välfärden. Genom att göra skatterna rättvisare kan vi också medverka till att öka välfärden. Kjell Johansson frågade: Om man beskattar konvertibler, kommer det inte i själva verket att minska välfärden? Nej, det gör det inte. Om man får en rättvisare beskattning får vi också möjlighet att fördela resultatet av produktionen på ett sätt som totalt sett skapar en bättre välfärd. Låt mig ta ett litet exempel. När debatten om engångsskatten var som hetast blev jag och många andra överösta av uppretade SPP-pensionärer som i ampra ordalag talade om att ”vi protesterar mot att ni vill stjäla min SPP-pension” m.m., därtill vilseförda av en starkt osaklig kampanj från försäkringsbolagen. Nu är ju det ironiska det att tack vare denna förkättrade engångsskatt kommer dessa SPP-pensionärer både att få behålla sin SPP-pension med full värdesäkring och från den 1 juli få en allmän höjning av sina pensioner. Så de har verkligen fått del av en välfärdshöjning till följd av den här skatten. När det gäller fastighetsskatten är det så att starka sakliga skäl talar för att vi genomför det hela i form av ett rullande system. Ser vi på resultatet av den nu genomförda fastighetstaxeringen för hyreshus, finner vi att vi inte kan låta en anpassning ske språngvis, utan vi måste ta många små steg och få en successiv och mjuk anpassning. Det är viktigt att vi har kommit fram till detta. Beträffande tullförrättningsavgifterna tycker jag det är beklagligt att de borgerliga, utan att riktigt veta hur det förhåller sig, sprider påståenden om att det verkar tvivelaktigt om det här är förenligt med GATT-avtalet m.m. Det vore väl bättre om ni arbetade er fram till en bestämd uppfattning i stället för att komma med halva beskyllningar om att det nog inte är förenligt med GATT-avtalet och sådant. Om ni hade lagt ned möda på att gå in i sakfrågan, är jag övertygad om att det hade stått klart för er att de tullförrättningsavgifter som nu föreslås är samma sak som man har i Danmark sedan lång tid tillbaka. Det sägs också mycket tydligt i propositionen att utformningen av dem är påverkad av det danska systemet. Avgifterna kommer inte att vara särskilt höga, och de täcker inte på långt när tullverkets kostnader. Detta kommer att leda till att vi kan ge näringslivet en bättre service. Vi kommer att kunna öka handelsutbytet på obekväma tider och få mera av import och export på platser som i dag inte är tullplatser. Det är i själva verket fråga om en stor fördel ur handelns synpunkt. Det är därför beklagligt med tanke på den internationella debatten att det finns svenskar som säger att de tror att denna åtgärd nog kommer att utformas på ett sådant sätt att det strider mot andan i GATT-avtalet. Detta påverkar naturligtvis vår trovärdighet negativt. Det vore bättre att man tog ställning i sakfrågan och argumenterade sakligt i stället för att göra påståenden på så lösa grunder. De borgerliga partierna gör här i olika inlägg förtvivlade försök att orientera sig bort från fastighetsskatten, men faktum är att ni alla tacksamt tar emot ett antal miljarder i form av fastighetsskatteinkomster i era budgetalternativ. Ni vill inte välja bort dessa inkomster och sätta in något annat i stället, utan räknar med glatt mod in dessa pengar. Till slut vill jag med anledning av att Knut Wachtmeister frågade hur vi skall klara beskattningen av konvertibler svara: Vi överlåter med fullt förtroende åt regeringen att överväga de alternativ som finns och att sedan lägga fram ett förslag.

Herr talman! När jag hörde med vilken frenesi Jan Bergqvist här refererade Veckans Affärer kom jag att tänka på att det skall bli roligt att i fortsättningen be honom referera Veckans Affärer när vi debatterar skatter här i kammaren. Jag vill så ta upp frågan om skattehöjningar och ökad välfärd. I er föreställningvärld kan en krona medföra ökad välfärd bara om den dras in till staten i form av skatt. Men i vårt samhälle kan samma krona medföra välfärd, om den ligger kvar hos den enskilde, så att han får disponera litet mer av sin egen inkomst att använda efter eget huvud. Vi är t.o.m. så djärva att vi törs tro att den enskilde kan få en bättre välfärd om han själv, inte Jan Bergqvist och andra här i riksdagen, bestämmer om hur han skall använda denna krona. Jag skulle här ha sagt att en beskattning av konvertibler inte kommer att minska välfärden. Nej, jag talade då om pensionsskatterna. Jan Bergqvist gjorde i det sammanhanget ett konstgrepp, nämligen då han sade att man tack vare pensionsskatten har klarat värdesäkringen. Men det är väl ändå så att man hade klarat värdesäkringen även om man hade sluppit betala denna skatt. Jag tycker vidare att det är svårt att föra en debatt om GATT-avtalet tillsammans med så många andra frågor här. Poängen är dock att den åtgärd som det handlar om går i fel riktning. Den förhindrar handeln över gränserna, och vi vill ta bort sådana hinder. Vi strävar mot tullfrihet och fria rörelser över gränserna. Det är vidare synd att inte svensk industri förstår att åtgärden skulle medföra en så oerhört mycket bättre service. Å andra sidan tror jag helt enkelt inte att det är på det sättet. I så fall skulle man inom industrin nog ha begripit den saken. Slutligen säger Jan Bergqvist att vi håller på att orientera oss bort från fastighetsskatten. Därmed menar han att vi accepterar den i våra budgetförslag. Vi skulle av någon underlig anledning inte ha rätt att göra det. Men det höjdes ju faktiskt skatter också under den borgerliga tiden, och det tillkom en och annan skatt. Jag har aldrig hört Jan Bergqvist från denna talarstol räkna bort dem från budgeten. Vi får på samma sätt när vi lägger fram vår skuggbudget räkna med de skatter som gäller. Sedan måste vi naturligtvis också försöka skaffa fram de pengar som behövs för avskaffande av vissa skatter, men det är ett senare problem.
Herr talman! Jan Bergqvist säger att man skall göra skatterna rättvisa, så att man kan förbättra välfärden. Detta skiljer sig något från det som Jan Bergqvist sade i sitt första inlägg, då han räknade upp en rad skattehöjningar som hade genomförts. Jag trodde att vi alla var överens om att göra skatterna rättvisa. Det har för mig varit det främsta målet under den tid då jag har arbetat i riksdagens skatteutskott att försöka få ett så rättvist skatteuttag som möjligt. När det sedan gäller debatten om fastighetsskatten verkar det som om den rullande fastighetstaxeringen har blivit ett slags räddningsplanka. Jag har själv suttit med i utredningen om den rullande fastighetstaxeringen, och jag kan säga till Jan Bergqvist att det inte är enkelt att genomföra en sådan. Den skulle åstadkomma en oerhört stor byråkrati, som vi kommer att få känning av om den skulle förverkligas. Jag undrar vidare, om den rullande fastighetstaxeringen generellt är så fördelaktig, om det inte är avsikten att man oberoende av penningvärdets förändringar skall tillämpa samma procentuella uttag av skatt. I så fall är det klart som dagen att den i tider med stark inflation kan tillföra statskassan ökade inkomster. Om vi ser tillbaka på den förra fastighetstaxeringen finner vi å andra sidan också att det i varje fall för vissa kategorier hade medfört en sänkning. Min konkreta fråga blir: Är avsikten den att man på det sättet skall kunna smyghöja fastighetsskatten genom att oberoende av penningvärdesförändring fasthålla vid samma uttagsregler vid fastighetsbeskattningen? Jag vill också återupprepa frågan om socialdemokraternas uppfattning verkligen är den att man i framtiden skall höja skatteuttaget år från år och om detta anses vara enda sättet att klara statens finanser. I så fall känner jag mig oroad. Det finns ytterligare ett tillfälle att svara på den frågan.
Herr talman! Jan Bergqvist säger att tullförrättningsavgifter är en fördel ur handelssynpunkt. I så fall har Jan Bergqvist dåligt lyssnat på de uppvaktningar som vi har haft i utskottet med representanter för ett flertal näringslivsorganisationer. Beträffande konvertiblerna: Den som i likhet med Jan Bergqvist säger till pressen att de nuvarande konvertibelreglerna är felaktiga, bör väl också ha en uppfattning om hur man skall möta de missförhållanden som det gäller. Jag kan bara konstatera att Jan Bergqvist uppenbarligen inte har någon uppfattning om hur man skall göra detta utan med varm hand överlåter lösningen av den frågan till regeringen.

Herr talman! Vad gäller vissa skattehöjningar som jag redogjorde för i början av mitt anförande så har vi föreslagit dessa dels för att finansiera de utgifter som föreslås från andra utskott, dels för att få utrymme för en fortlöpande sänkning av inkomstskatten. Jag trodde faktiskt att det var en viktig uppgift att skapa ett utrymme för successiva sänkningar av skatt på arbete och liknande typer av inkomster. Det har vi gjort tidigare år, och det fortsätter vi med i år och nästa år. När det gäller fastighetsskatten är jag glad över att nu för första gången samtliga riksdagspartier i praktiken accepterar denna skatt och tydligen är beredda att acceptera den under överskådlig tid. Jag vill också ta upp det som Kjell Johansson sade om engångsskatten. Jag uttryckte mig kanske litet otydligt, eftersom han missuppfattade innebörden av det som jag sade. Jag tillät mig påpeka att engångsskatten, vilket visar sig i SPP:s resultaträkningar, inte på något sätt hotar värdesäkringen av bolagets pensioner. Däremot ger engångsskatten SPP-pensionärerna en höjning av deras allmänna pension den 1 juli i år. Jag ville ta detta exempel för att belysa hur groteskt man vanställde verkligheten när man påstod att riksdagen nu var i färd med att konfiskera SPP-pensionärernas pensioner. Det är i själva verket motsatsen som har inträffat. Pensionärernas välfärd och standard har förbättrats tack vare engångsskatten. Det är riktigt som Knut Wachtmeister säger att näringslivets organisationer är motståndare till tullförrättningsavgifter. I andra sammanhang är de däremot ofta för avgifter, t.ex. i fråga om sjukvården, barnomsorgen och det mesta. Men när de själva drabbas för de ofta kritiska resonemang. Vi vet emellertid att dessa avgifter endast täcker en del av de faktiska kostnaderna för tullförrättningen. Tullverket kommer på detta sätt att tillföras nya resurser, som det inte hade varit möjligt att föra över via budgeten. Genom de nya resurser som tullverket får kan det också ge bättre service till den kommersiella trafiken. Man kan göra olika värderingar av detta. Näringslivet kan säga, att även om deras avgifter inte täcker kostnaderna fullt ut för denna service, kan det ändå av olika skäl motsätta sig det. Det är emellertid uppenbart att det finns företag och andra intressenter i näringslivet som kommer att ha glädje av att man får en ökad service och en större frihet att använda obekväm tid och platser som inte är tullplatser. När det gäller GATT-avtalet vill jag säga att Danmark i åratal har haft ett liknande system, och ingen har på goda grunder kunnat påstå att det strider mot GATT-avtalet. Om vi inför något liknande i Sverige, ifrågasätter man om detta är förenligt med GATT-avtalet. Det enda man kan åstadkomma genom sådana lösa beskyllningar är att man utomlands skapar osäkerhet om vår avsikt. Men var och en som ser konkret vad detta system innebär kan ju själv konstatera att detta inte på någon punkt går längre än det system som man sedan många år har haft i Danmark.

Herr talman! Vpk har i det betänkande som vi nu behandlar reserverat sig för det regeringsförslag om en sänkning av den garanterade räntan för nybyggnader och om en höjning av bostadsbidragen som framförts i proposition 150. Vi har också i en partimotion anslutit oss till dessa förslag, liksom till förslaget om utnyttjande av förnyelsebidraget för förbättring av boendemiljön. Även om förslagen hade viss koppling till förslaget om en höjning av fastighetsskatten, vilket socialdemokraterna inte anslöt sig till, behöver hyran i nybyggda hus sänkas och bostadsbidragen förbättras. Om tidigare beslut om åtgärder för att främja ett ökat bostadsbyggande skall kunna få någon större betydelse måste enligt vår mening även dessa förslag genomföras snarast. Vpk var det enda parti som för några år sedan motsatte sig att man skulle ta bort möjligheterna till bostadsbidrag för hushåll utan barn. Frågan om återinförande av detta bidrag har sedan varit föremål för förslag, diskussioner och överväganden vid ett tiotal olika tillfällen. Bostadskommittén föreslog i sitt slutbetänkande att bidraget skulle återinföras. Bostadsutskottet och riksdagen förutsatte förra året att regering en skulle förelägga riksdagen ett sådant förslag. Regeringen har sedan, trots tre fyra möjligheter i samband med olika propositioner, underlåtit att lägga fram ett sådant förslag. I olika debatter här i kammaren, senast den 14 maj i år, har socialdemokraterna gjort uttalanden som jag har tolkat som att de nu snarast kommer att medverka till ett beslut som innebär möjlighet även för barnlösa hushåll med låga inkomster att erhålla bostadsbidrag. Behovet av bostadsbidrag för hushåll utan barn är säkert minst lika stort för andra hushåll som för de ungdomar i åldern 18 — 28 år som i anslutning till beslutet om ungdomsbostadsbidragen kommer att få bostadsbidrag. Herr talman! Den viktigaste uppgiften nu och framöver måste vara att åstadkomma ett ökat bostadsbyggande, lägre boendekostnader, förbättrade bostadsbidrag, en rättvis fördelning av våra bostäder och åtgärder mot olika former av spekulation i boendet. De vpk-reservationer som finns i betänkandet skulle, om de bifölls, utgöra ett verksamt bidrag till en sådan inriktning. En majoritet i riksdagen bestående av socialdemokrater och kommunister borde nu arbeta för en rad förändringar och förbättringar av bostadspolitiken. Den stora majoriteten av landets hyresgäster, bostadsrättshavare och småhusägare och deras organisationer som har ett gemensamt intresse av det här borde nu aktivt medverka till genomförandet av en sådan bostadspolitik — det gäller för övrigt även fackföreningsrörelsen. Det behövs alltså en bred samling med utgångspunkt i den arbetarmajoritet som finns i riksdagen för att genomföra en annan och bättre bostadspolitik. Frågan om boendekostnaderna och hyrornas storlek hänger också direkt samman med och utgör en viktig del av kampen mot inflationen och för en förbättring av lönerna och levnadsvillkoren. Med detta vill jag yrka bifall till vpk-reservationerna i bostadsutskottets betänkande 22.

Herr talman! Jag föreslår att kammaren avslår reservationerna 1, 2,3 och 5 och bifaller reservation 4 och utskottets hemställan i övrigt. Av reservation 1 framgår att vpk, i likhet med övriga partier i utskottet, vill avslå regeringens förslag till ändringar i fastighetsskatten. Vi avstår alltså från den förbättringen av statens inkomster. Men vpk vill ha kvar de statliga utgifter som regeringsförslaget också innehåller. Det är en aning opportunt. Riksdagen beslutade den 16 maj i år om räntebidrag och bostadsbidrag med hänsyn till de ramar som då stod till förfogande. Ramarna har inte vidgats sedan dess. Därför bör riksdagen inte heller nu, den 4 juni, öka utgifterna för dessa ändamål. Samma motiv kan anföras mot reservation 5, där vpk på nytt vill att riksdagen skall hemställa till regeringen om bostadsbidrag till alla hushåll utan barn. Vi socialdemokrater har i reservation 4 redovisat att vi har oförändrad ståndpunkt i denna fråga. Vi vill ha dessa bostadsbidrag så snart som budgetmässiga förutsättningar föreligger. Jag tillstyrker alltså reservation 4. I reservation 3 vill folkpartiet att förnyelsebidraget visserligen skall få finnas kvar men att det skall kunna fördelas även till privata företag. Med hänsyn till att allmännyttans bostadsföretag i praktiken har tagit emot en stor del hyresgäster, vilka har behov av extra god boendemiljö som kompensation för brister i andra avseenden, är det rimligt att förnyelsebidragen i den begränsade omfattning som nu föreslås förbehålls vissa allmännyttiga bostadsföretag. Detta var en kort motivering för avslag på reservation 3.
Herr talman! Jag hade inte för avsikt att begära replik, men jag måste faktiskt göra det med tanke på det sätt varpå Margareta Palmqvist beskrev situationen. Hon ifrågasätter nästan vpk:s rätt att följa upp förslag som vi framlagt under flera år, senast under den allmänna motionstiden i anslutning till den proposition som ligger till grund för detta betänkande. Vi har redovisat hur vi skall få täckning för våra förslag, dvs. de pengar som behövs. Margareta Palmqvist menar att det vi föreslår på grund av det beslut som riksdagen fattade den 16 maj skulle vara oansvarigt på något vis. Jag vill än en gång understryka, vilket jag dess värre ofta får göra här i kammaren i anslutning till sådana här debatter, att vpk har täckning till sista öret för de förslag som vi lagt fram både på bostadspolitikens område och då det gäller övriga områden som vi har att behandla här i riksdagen. Det vore skönt om vi kunde sluta med den sortens argumentation som Margareta Palmqvist återigen använde sig av.
Herr talman! Vi har i så fall samma rätt och skyldighet att vidhålla vår bedömning av hur de medel som finns inom budgetramarna skall användas. Vi har alltså inte haft någon anledning att ändra vår inställning i det avseendet sedan den 16 maj.

Herr talman! fr.o.m. i år kan de s.k. allmännyttiga bostadsföretagen få bidrag för att på olika sätt försöka minska antalet outhyrda lägenheter och förbättra den sociala miljön i området. 60 milj.kr. är avsatta för detta ändamål. Ytterligare 60 milj.kr. får användas under nästa budgetår. Nu föreslår bostadsministern också att de medel som inte utnyttjas i år skall få användas nästa år. Moderata samlingspartiet har yrkat avslag på samtliga dessa förslag. Vi tycker att det är självklart att en fastighetsägare har ansvar för att fastigheten är i sådant skick att människor tycker att det är bra att bo där. Om omflyttningen i en fastighet blir stor eller om man plötsligt börjar få outhyrda lägenheter, måste man som ägare självfallet ta reda på varför och omedelbart göra något åt det. Äganderätten är inte bara en rättighet. Den medför också ansvar och skyldigheter. Jag tycker att det är märkligt att de s.k. allmännyttiga bostadsföretagen har kunnat leva med sina problem så länge utan att försöka göra något radikalt åt dem. Varje annan producent av en tjänst eller en vara måste ställa sig frågan varför människor inte längre vill ha hans produkter. Och självfallet måste han för att överleva på marknaden av egen kraft snabbt försöka anpassa sig efter människors önskemål och behov. Han kan inte sitta med armarna i kors och vänta på ett statligt bidrag. Det kan inte de privata fastighetsägarna heller göra. De måste helt enkelt se om sitt hus i tid. Annars blir de utkonkurrerade på marknaden. Och så är det på varje marknad som man inte snedvridit eller förstört i socialistisk regleringsiver. Om man låtit de allmännyttiga bostadsföretagen arbeta på marknadens villkor och inte täckt deras förluster med skattepengar, hade de omedelbart varit tvungna att ta sitt ägaransvar och göra något positivt för att klara sin ekonomi, dvs. de hade på ett tidigt stadium varit tvungna att vara mera lyhörda för de boendes synpunkter och önskemål. Att arbeta på marknadens villkor — det betyder att om en insats är företagsekonomiskt lönsam, dvs. i det här fallet bidrar till att minska omflyttningen och öka antalet uthyrda lägenheter, så kommer den till stånd; utan statliga bidrag. Och är den inte lönsam, då skall den inte göras. Det här bidraget behövs med andra ord inte. Vår andra invändning är att det här bidraget enbart riktar sig till de allmännyttiga bostadsföretagen. Det är ytterligare ett i raden av otaliga exempel på att socialdemokraterna alltid ogenerat gynnar rörelser som står dem nära. Något tal om konkurrens på lika villkor är det sällan fråga om när socialdemokraterna får bestämma. Folkpartiet har i sin reservation föreslagit att man skall råda bot på denna snedvridning till allmännyttans förmån genom att låta bidrag utgå oavsett om bostadsföretaget är allmännyttigt eller inte. Vi kan med hänsyn till vad jag just sagt om fastighetsägarens ansvar och marknadens villkor inte acceptera folkpartiets förslag på denna punkt. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen i betänkandet.

Herr talman! Jag måste säga några ord om de allmännyttiga bostadsföretagens roll i det sociala boendet. Det viktigaste men också det svåraste i strävandena att ge alla möjlighet till en god bostad är just målet att alla skall få denna möjlighet. Det kräver många insatser från olika håll, inte minst från de allmännyttiga bostadsföretagen. Om vi då ställer krav på dessa företag, måste vi också ge ekonomiska förutsättningar, t.ex. de aktuella förnyelsebidragen. Det är inte så att de allmännyttiga bostadsföretagen inte försöker. Man sitter inte med armarna i kors och låter förhållandena i bostadsområden förbli opåverkade. Om de allmännyttiga bostadsföretagen skall kunna öppna sina bostäder för många olika människor med olika behov, kan de inte i alla sammanhang fungera på marknadsmässiga villkor, utan vi måste ta ett gemensamt ansvar även över skattsedeln. Med detta yrkar jag än en gång avslag på moderaternas reservation.